Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig hur stor utbyggnad av dagvård och gruppboende för åldersdementa som behövs för att täcka behovet fram till år 2000, samt vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att en utbyggnad kommer till stånd. Riksdagen anslöt sig förra året till de riktlinjer för äldreomsorgens fortsatta utveckling som regeringen lagt fram. Där lades stor vikt vid att kommuner och landsting, som är de närmast ansvariga, förbättrar boendet och vården för människor med åldersdemens. Hit hör bl.a. att stödet till närstående måste bli bättre, t.ex. genom avlastning. Hemvården och dagverksamheter är ett viktigt stöd för människor med demens. Det behövs också flera olika boendeformer som kan ge trygghet, gemenskap och en god omvårdnad. Gruppboende har här visat sig vara en ändamålsenlig boendeform för många personer med åldersdemens. Mycket kan också göras för att förbättra situationen för dem som vårdas på institution. Slutligen är det viktigt med en kvalificerad geriatrisk rehabilitering. Det är huvudmännen själva som måste bedöma vilka behov som föreligger lokalt och hur de bäst kan tillgodoses. En sådan lokal studie, uppräknad till riksnivå, visar ett behov om 12 000-15 000 bostäder för åldersdementa. En annan lokal studie innebär ett behov på riksnivå på ungefär dubbelt så många bostäder.

Fram t.o.m. år 1989 planerades ytterligare 185 enheter för ca 1500 personer. En nu pågående uppföljning inom socialstyrelsen av bl.a. gruppboendet tyder på att det våren 1989 fanns ca 220 gruppboendeenheter i landet. Det betyder att utbyggnadstakten tycks vara högre än huvudmännen planerade för två år sedan. Äldredelegationens förslag, som i hög grad berör ansvaret för demensvården, är för närvarande föremål för remissbehandling. När denna är avslutad kommer regeringen att kunna ta ställning till lämpliga åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengt Lindqvist för svaret på min interpellation. Den hearing som socialutskottet anordnade i går om senil demens gav en entydig bild av att det finns mycket stora brister på det här området. Det behövs hjälp och stöd åt de anhöriga som gör heroiska insatser för att stödja de senildementa. Det behövs avlösning och växelvård. Det behövs dagvård och dagsjukvård för att senildementa skall kunna komma tillsammans och få träning och hjälp med olika funktioner. Det behövs ett kraftigt utbyggt gruppboende, som för många senildementa är den mest adekvata vårdformen. Det behövs också sjukhem som har möjlighet att ta hand om de senildementa som är kroppsligt sett så skröpliga att de inte klarar att bo kvar hemma eller att bo i ett gruppboende. Det behövs en helt fungerande vårdkedja, och i dag finns det brister i praktiskt taget varje del av den vårdkedjan. Bengt Lindqvist säger i sitt svar att detta är en uppgift som ankommer på kommuner och landsting. Det är alldeles riktigt. Men därmed är det inte sagt att staten inte kan göra stora insatser för att skynda på utbyggnaden av dessa nödvändiga resurser. När det gäller de uppgifter som ankommer på kommuner och landsting finns det många områden där staten inte blandar sig i ekonomiskt. Det finns andra viktiga områden där staten går in med stimulanser för att få fram en nödvändig utveckling. Jag tänker t.ex. på barnomsorgen, hemtjänsten, missbrukarvården, flyktingbiståndet och många andra områden. Om man tycker att ett område är tillräckligt eftersatt, om man tycker att bristerna är tillräckligt stora, om man tycker att det är oerhört viktigt att något sker snabbt, brukar vi lösa det så att staten går in med stimulanser. Det är precis vad folkpartiet har föreslagit att vi skall göra vad gäller de senildementa. Vi i folkpartiet menar att denna grupp är så allvarligt eftersatt, att dessa behov är så viktiga och att utbyggnadstakten är så otillfredsställande, att det är nödvändigt för staten att gå in med stimulansbidrag för att få fram en snabb utbyggnad av bl.a. gruppboende. Vi har föreslagit att man skall fr.o.m. nu ge 300 milj.kr. om året för att få till stånd denna accelererade utbyggnad. Tyvärr har vi i riksdagen inte fått stöd av något parti för den prioriteringen. Tycker Bengt Lindqvist inte mot bakgrund av vad han själv har redovisat i svaret, att det ändå vore värt att överväga att göra statliga insatser för att få till stånd den nödvändiga utbyggnaden av olika slags vårdresurser för senildementa? Man kan inte vara nöjd med att kommunerna och landsting för närvarande bygger ut gruppboendet med ungefär 500 platser om året. Det spelar inte så stor roll om behoven är 15 000 platser, som de är enligt en kalkyl som Bengt Lindqvist presenterar, eller om de är 30 000 enligt en annan av Bengt Lindqvists kalkyler, om man vet att det i dag bara finns 1 500 platser i gruppboende. Den senare kalkylen är för övrigt den kalkyl som socialstyrelsen i går ställde sig bakom i hearingen med socialutskottet. Det är uppenbart att det under 90-talet kommer att behövas en kraftansträngning långt utöver vad som nu planeras i kommuner och landsting för att vi skall kunna få till stånd den här utbyggnaden. Jag vill upprepa min fråga till Bengt Lindqvist: Vad kan regeringen göra? Vad kan vi tillsammans göra för att få fart på utvecklingen? Det går uppenbarligen inte spontant ute på fältet. Jag vet inte vad som är grunden för Bengt Lindqvists optimism när han säger att utbyggnadstakten tycks vara högre än vad huvudmännen planerade för två år sedan. Min matematik säger att kommunerna och landstingen inte har byggt ut mer än de planerade. Det spelar dock inte så stor roll, eftersom det inte är den centrala frågan. Det centrala är att såväl planeringen som utbyggnaden är långt ifrån tillräcklig. Den stora avgörande frågan är vad vi skall göra, Bengt Lindqvist, för att få fart på utvecklingen. Det gäller inte bara utbyggnaden av gruppboendet, utan också den oerhört viktiga dagsjukvården och hemtjänsten. Det gäller också insatser för att hjälpa de anhöriga som stöttar och bistår sina senildementa närstående.

Herr talman! Det totala behovet av gruppboende i hela landet fram till år 2000 har uppskattats till mellan 25 000 och 30 000 platser. Av de platserna skulle ca 15 000 behövas för de s.k. senildementa. Statsrådet Bengt Lindqvist anförde i svaret till Daniel Tarschys att kommunerna ligger litet före när det gäller utbyggnaden. På två år har man således åstadkommit nästan 1 000 nya platser. Det låter mycket bra. Sanningen är dock att med den utbyggnadstakten skulle det ta 30 år innan vi har täckt hela behovet. Om vi räknar med att de senildementa får gå först i kön, tar det 15 år med den här utbyggnadstakten innan vi har tillgodosett behovet av gruppboende. Detta kan vi givetvis inte acceptera, eftersom situationen är krisartad. Förr var de äldres skräck att bli lämnade på en institution de sista åren, där de inte kan påverka sin egen situation. Nu är tiderna förändrade. I dag är de gamla oroade för att bli lämnade i det egna hemmet och inte ha någon möjlighet att få vård när den dagen kommer. Deras oro är befogad. Många gamla, främst de i storstadsområdena, tillbringar sina sista år, visserligen i det egna hemmet, med att leva i misär. Hemtjänsten räcker inte till. I somras arbetade jag som vårdbiträde i hemtjänsten. Under de veckorna träffade jag äldre för vilka kvarboendet fungerade mycket bra, tack vare hemtjänstens insatser. Jag träffade också andra, där det inte fungerade. I mitt område hade jag ansvar för en hel del senildementa som var lämnade ensamma i sina lägenheter. Det var gamla människor som inte visste var de var någonstans. De hade ingen aning om att de bodde i det egna hemmet. De visste inte heller vem jag var. Jag fick tala om vem jag var varje dag när jag kom. De kunde inte komma ihåg om de hade ätit eller inte, och de klarade inte sina toalettbesök själva. Som politiker anser jag givetvis att det är omänskligt när hemtjänsten låser in de äldre när de går för dagen. Som vårdbiträde såg jag ingen annan möjlighet än att låsa in dem, efter det att jag hade gömt knivar och tändstickor och dragit ur stickproppen till spisen. Sedan kunde jag bara be en stilla bön att inget hemskt skulle hända innan jag kom tillbaka nästa morgon. Så här ser det faktiskt ut inom delar av äldreomsorgen i dag. Vi kan inte avfärda detta med att det i första hand är ett storstadsproblem. Det är alldeles för många gamla människor som befinner sig i den här situationen. När det kommer förslag till förändringar måste vi granska förslagen från utgångspunkten om de löser de problem som finns inom äldreomsorgen i dag. De stora problemen gäller som bekant personalrekryteringen och bristen på alternativa boendeformer. Är det verkligen en organisationsförändring som äldreomsorgen nu bäst behöver? Vem bryr sig egentligen om vem som är huvudman för äldreomsorgen? De äldre gör det inte i varje fall. De vill bara vara säkra på att de får den vård som behövs när den dagen kommer, och sedan spelar det ingen roll om den ges av kommunen eller landstinget. Äldreomsorgen behöver mer resurser, inte en ny huvudman. Mot den bakgrunden tycker jag att samtliga partier bör sätta sig ner och en gång till räkna över hur stora skattesänkningar vi egentligen kan unna oss under de kommande åren. Resursfrågan skall sättas i det främsta rummet. Om vi skall kunna nå de mål vi har när det gäller en värdig äldreomsorg, måste vi inse att det kostar pengar. Pengarna måste tas någonstans ifrån. Frågan är vem det är som skall betala. Avslutningsvis vill jag säga till Daniel Tarschys att ökade statsbidrag till äldreomsorgen och ett igångsättande av gruppboendebyggandet ligger helt i linje med vpk:s inställning. Att vi inte kunde stödja folkpartiets reservation i våras berodde på att vi själva hade krav på statsbidrag, bl.a. till utbildning för hemtjänstens personal och till förkortad arbetsdag. Det handlade om miljarder. Vår ambition är att finansiera våra förslag, och det fanns inte utrymme för utbyggnadsbidrag för gruppboende. I den kommande budgeten kommer vi att sätta av ytterligare medel till äldreomsorgen, bl.a. därför att vi inte går med på så stora skattesänkningar som de övriga partierna gör.

Herr talman! Den redovisning som nu har gjorts av oss tre som hittills har varit uppe i talarstolen visar tydligt att vi i många avseenden är överens om vad som skall göras. Det behövs många olika insatser för de åldersdementa i det svenska samhället. Vi befinner oss ännu bara i början när det gäller att bygga upp denna samlade ansträngning för att ge åldersdementa en god vård. Vi måste arbeta på bred front med många olika saker. Det handlar om att kunna finna människorna, att bedriva uppsökande verksamhet. Det handlar om att ställa rätt diagnos och om att kunna ge stöd i det egna hemmet. Stöd skall även ges till de anhöriga. Vi måste ha det antal boendealternativ som behövs och som ger kombinationen av bra boendeformer och god och trygg vård. Gruppbostäder, som vi alla har nämnt, spelar här en mycket stor roll. I det här sammanhanget uppstår naturligtvis den viktiga fråga som redan har ställts. Vilka medel skall vi använda oss av för att nå målet? Daniel Tarschys och folkpartiet vill skjuta till ytterligare pengar för att stimulera utbyggnaden av gruppboendet. Det är naturligtvis en väg. Jag vill då peka på hur det egentligen ser ut med det statliga stödet till byggande av gruppbostäder. Staten skjuter till pengar på i huvudsak tre sätt — genom statsbidrag till personalen, genom räntebidrag till byggandet och genom den statliga andelen i KBT. Räknar man samman dessa tre delar till en årskostnad för att driva gruppboendet hamnar man på ett statligt stöd på ungefär 37 Jo av samhällets kostnader för gruppbostäder. Detta är naturligtvis byggt på vissa antaganden, som jag ändå menar är rimliga. Vi har också räknat ut att det tillskott som folkpartiet föreslår skulle förändra den statliga subventioneringen på så sätt att ungefär ytterligare 10 90 sköts till. Det är vad det handlar om i detta fall. Jag kan absolut inte hålla med Margö Ingvardsson när hon menar att det finns frågetecken beträffande den omorganisation av äldreomsorgen som nu är aktuell och att den skulle sakna betydelse för denna fråga. Huvuduppgiften är att bygga ut och utveckla boendealternativ. Jag har svårt att se någon annan metod som i kraft skulle kunna mäta sig med det betalningsansvar som vi nu diskuterar, där vi dock fortfarande har en del tekniska frågor kvar att lösa. Det betalningsansvaret skulle innebära en oerhört kraftig påverkan i riktning mot att kommunerna bygger ut boendealternativen för att komma till rätta med de obalanser som finns inom hela detta vårdsystem, både i form av att människor som är medicinskt färdigbehandlade finns kvar inom landstingets sjukvård och att människor finns kvar hemma alldeles för länge. Jag tror att det är den åtgärd som kan driva på denna utveckling. När det gäller statens insatser i övrigt vill jag påminna om att regeringen har lagt till 540 miljoner till statsbidraget till äldreomsorgen och att det gäller för åren 1989 och 1990. Inom den ramen finns också 200 miljoner för personalutvecklande åtgärder. Vi är alla överens om att gruppboendet behöver byggas ut. Det finns en kunskap och en mycket stark medvetenhet om det i den kommunala sektorn. Jag kan också gärna instämma i att utbyggnaden nu inte sker i tillräckligt snabb takt. Det är bakgrunden till äldredelegationens förslag. Men jag tycker samtidigt att vi kan uppmuntra kommunerna och landstingen, när de någon gång gör någonting som överträffar de förväntningar som en statlig myndighet har haft. Utbyggnadstakten är alltså snabbare än vad som har uttryckts i planerna. Det är i sig positivt, även om utbyggnadstakten fortfarande är alldeles för låg.

Herr talman! Folkpartiet har föreslagit ett kraftfullt stimulansbidrag för att få till stånd en utbyggnad av demensvården och gruppboendet. Bengt Lindqvist kan inte riktigt bestämma sig för om det är för stort eller för litet. Det var för stort i våras, när socialdemokraterna sade att det inte fanns pengar till detta. Nu är det tydligen för litet, eftersom Bengt Lindqvist säger att det inte gör någon större skillnad om man lägger in detta extrastöd, att det bara blir ett marginellt tillskott. Bengt Lindqvist blandar ihop driftskostnader och anläggningskostnader. Poängen med vårt förslag var att vi skulle stödja anläggandet av nya gruppbostäder. Där finns en tröskel som det gäller att komma över. Det stödet skulle vara mycket generöst. Det skulle minska kommunernas kostnader för att anlägga nya gruppbostäder mycket kraftigt. Vi tror därför att det skulle ha en mycket stark stimulanseffekt. Det är därför vi har föreslagit ett stöd som är så pass högt som 300 milj.kr. Vi utgår från att det skulle bli en ordentlig skjuts på utbyggnaden av gruppbostäder ute i landet. Jag vill starkt betona att vi har föreslagit ett så pass högt stöd därför att vi menar att den nuvarande utbyggnadstakten är helt otillräcklig. Bengt Lindqvist nämner räntebidragen. Det är riktigt att det finns räntebidrag. Men kommuner och landsting som vill bygga ut gruppboendet stöter ofta på att de regler som har ställts upp för räntebidragen förhindrar utbyggnad av adekvat gruppboende. Reglerna är inte alls utformade för den typ av gruppboende som senildementa behöver. Jag skulle vilja be Bengt Lindqvist att ta med sig hem tanken att dessa regler behöver justeras, så att utbyggnaden av gruppboende för senildementa stimuleras. Jag återkommer till det som har sagts om att utbyggnaden har skett snabbare än vad huvudmännen planerade. I Bengt Lindqvists svar ges alla siffror. Där står att det fanns 64 enheter för två år sedan och att man planerar ytterligare 185 enheter. Om man lägger ihop det blir det sammanlagt 249 enheter. Nu har det enligt inventeringar tillkommit 220 enheter. Det är inte någon snabbare utbyggnad, som jag förstår det. Bengt Lindqvist får allt förklara vari denna acceleration skulle bestå. Huvudpoängen är ändå det jag antydde i mitt första inlägg: detta är väsentligen en fråga om prioriteringar. Den nuvarande utbyggnadstakten på 500 platser om året är på tok för låg för att vi skall tillgodose det behov som finns. Skall det verkligen bli fart på utbyggnaden av gruppboende för senildementa krävs ett starkt engagemang från staten. Det är det jag efterlyser hos regeringen.

Herr talman! Vi är alla överens om vilka de stora problemen i äldreomsorgen är. Det är personalförsörjningen och bristen på alternativa boendeformer. Frågan är då om äldreberedningens förslag kommer att lösa dessa problem eller åtminstone föra dem närmare en lösning. Om vi ser på de förslag som har lagts fram skulle det närmast vara huvudmannaskapsförändringen som skulle påverka personalen. Men hemtjänstpersonalen påverkas inte av en huvudmannaskapsförändring. Den personalen får precis samma arbetsgivare som i dag. Frågan är då om hemtjänstpersonalens ställning automatiskt skulle förändras, förbättras på något sätt genom denna organisationsförändring. Jag är rädd för att det, om det blir någon förändring, kan bli en förändring i negativ riktning. Enligt förslaget skall ju kommunen också få anställningsansvaret för medicinsk personal. Jag ser risken som överhängande för att hemtjänstpersonalen då hamnar i botten av hierarkin och inte kan hävda sina intressen gentemot den medicinskt utbildade personalen. Bengt Lindqvist säger att betalningsansvaret skall vara piskan för att få fram ett ökat antal gruppboendeplatser. Vi kan ju hoppas att det är på det sättet. Men jag är inte säker på att det blir följden. Kommunerna väljer i trängda budgetlägen de billigaste alternativen. Gruppboendet är en utmärkt form, men det är inte särskilt billigt om det skall vara en bra vårdform. Fortfarande är det billigaste alternativet att människor bor kvar i den egna bostaden med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. Vad är det som säger att kommunen inte väljer det billigaste, när man har så oerhört många andra behov att tillgodose inom barnomsorgen och skolan och man måste bygga bostäder? Det billigaste är att satsa på att människor bor kvar i sina hem med hemtjänstens hjälp. Jag är övertygad om att det behövs särskilda anordningsbidrag från staten för att kommunerna verkligen skall komma i gång med att bygga ut gruppboendet. Där är jag överens med Daniel Tarschys. Men jag är osäker på om vi kan bli överens när det gäller finansieringen av utökningen av statsbidraget. Är Daniel Tarschys villig att minska skattesänkningarna för höginkomsttagarna för att vi skall få pengar att bygga ut äldreomsorgen?

Herr talman! Jag tänker inte ägna mig mer åt sifferexersis när det gäller kommunernas prestation. Jag vill påminna om att 220 gruppboendeenheter är det mått som uppmätts våren 1989 och att planeringsperioden är hela 1989. Därför tycks det som om utbyggnadstakten skulle var högre. Det var så jag uttryckte det i svaret. Jag vill vidare säga till Daniel Tarschys att jag är medveten om de inkonsekvenser som tycks finnas i lånebestämmelserna för räntebidragen. Inom regeringskansliet pågår det emellertid nu en översyn av dessa regler. Det är framför allt tre områden som diskuteras i detta sammanhang, och jag vet att de var aktuella även vid utfrågningen i går. Det första gäller de gemensamma utrymmena och huruvida de kan räknas in i underlaget eller inte. Det andra gäller samlokalisering av gruppbostäder för åldersdementa. Och det tredje gäller antalet människor som lämpligen skall bo i ett gruppboende. Dessa frågor ses alltså över. Vidare fick socialstyrelsen i maj i år i uppdrag att se över och värdera gruppbostaden och dess betydelse som del i hela den s.k. vårdkedjan för åldersdementa. Det finns mycket att tala om i detta sammanhang, t.ex. när gruppboendet är den bästa formen av boende. Även kvantitativa mått är intressanta i den mån man kan få fram dem. Socialstyrelsen skall även studera forskning och internationell erfarenhet av vården av åldersdementa för att man även skall kunna få in denna dimension i bilden. Denna översyn av innehållet och betydelsen av gruppbostäder som vårdform skall det lämnas rapport om i september nästa år. Till Margö Ingvardsson vill jag säga följande om det förslag om reform inom äldreomsorgen som vi nu har ute på remiss. När det gäller personalförsörjningen är reformen bara delvis betydelsefull. Det måste även göras andra saker. Ofta har det talats om stödet till alla de människor som arbetar inom äldreomsorgssektorn. Det tror jag att kommuner och landsting i dag är mycket medvetna om, och det sker också en hel del utvecklingsarbete. Det är emellertid inget tvivel om, att om kommunerna skall ha ansvaret för planering av boendealternativen, vilket det finns en stor majoritet för, är det viktigt med tanke på kvaliteten att kommunerna också förfogar över medicinskt kunnig personal. I detta sammanhang har naturligtvis äldredelegationens förslag också betydelse. Jag tror alltså att tillgången på sjuksköterskor inom demensvården i kommunerna kommer att utgöra en viktig trygghetsfaktor och ett viktigt tillskott av kompetens. Detta bör också stimulera hela den framtida hemvårdsorganisationen med både social och medicinsk personal till kompetensoch kunskapsutveckling. Då gäller det att se till att de sociala behoven som vårdbiträdena i hemtjänsten svarar för inte kommer i bakvattnet. Det får vi gemensamt se till.

Herr talman! Orsaken till Bengt Lindqvists glädje är att det under de senaste åren enligt hans beräkningssätt har tillkommit något hundratal fler platser inom gruppboendet än vad som var planerat.

Det finns alltså enorma behov på detta område som inte är tillfredsställda och som inte kan avfärdas med att det här är en uppgift som ankommer på kommuner och landsting. Dessa uppgifter kräver att staten engagerar sig mer aktivt när det gäller att få fart på utbyggnaden av dessa helt nödvändiga resurser. Och det var syftet med den utfrågning som socialutskottet anordnade i går. Till Margö Ingvardsson vill jag gärna säga att vi självfallet måste finansiera de förslag som vi lägger fram. Folkpartiets förslag om att införa ett statligt stöd till anläggning av gruppbostäder för senildementa var fullt finansierat i folkpartiets alternativ. Ser man detta på litet längre sikt menar jag, Margö Ingvardsson, att förutsättningen för att vi skall kunna ge en god trygghet åt de gamla i Sverige är att vi har en stark ekonomi. Då duger det inte med en kommunistisk ekonomi. Vi vet av erfarenhet hur en kommunistisk ekonomi fungerar. Den ger ingen som helst trygghet åt gamla, sjuka och handikappade och andra behövande. Den leder bara till nöd och elände. En stark marknadsekonomi, kombinerad med en stark välfärdsstat, kan däremot ge grunden för trygghet för både de senildementa och andra som behöver hjälp, vård och stöd i vårt samhälle.

Herr talman! Carl Frick har frågat mig vad jag avser att göra för att komma till rätta med vad han menar är ”den grymhet som syns så tydligt i myndigheters agerande i behandlingen av Adam”. Carl Frick syftar här på den 13-årige pojken Adam vars familj har utvisats till Polen, medan pojken håller sig undan verkställighet av utvisningsbeslutet. Carl Frick har, med tanke på den framtida EG-anpassningen, även frågat mig om fri rörlighet för människor är något som bara skall förunnas dem som bor inom Västeuropas gränser? Utan att gå in på avgöranden av enskilda ärenden kan jag rent principiellt säga att myndigheterna givetvis måste följa utlänningslagens regelsystem. Jag är övertygad om att myndighetspersonerna bemöter utlänningarna på ett humant och korrekt sätt och visar förståelse för deras ofta svåra situation. Den nya utlänningslagen har som huvudsyfte att förkorta handläggningstiderna för asylärenden. Den långa tidsutdräkten är särskilt påfrestande för barnfamiljer där barnen i många fall hinner rota sig i det svenska samhället. Inför ikraftträdandet av den nya lagen beslutade regeringen att tillämpa en ny praxis i utvisningsärenden som berör barnfamiljer som har vistats en längre tid i Sverige. Denna nya praxis tillämpas inte när avgörande skäl talar emot. Sådana skäl kan t.ex. vara brottslighet, säkerhetsskäl eller att det i övrigt inte framstår som rimligt att den berörda familjen får rätt att vistas i landet. Den kommer inte heller att tillämpas om sökanden själv i stor utsträckning medverkar till tidsutdräkten. Den angivna praxisen avser endast ärenden där regeringen inte prövat avlägsnandefrågan. Regeringen anser emellertid att man även i ärenden som redan är avgjorda och som enligt den äldre lagen ändå kommer under regeringens prövning bör göra en generös bedömning om förutsättningarna i övrigt för detta föreligger. En grundläggande princip vid tillämpningen av utlänningslagstiftningen är att undvika splittring av familjer. Regeringen uppmärksammar detta särskilt. Barnen har en mycket utsatt position i utvisningsärenden. Det måste vara allas vår skyldighet att se till att barn inte far illa. Det får inte råda något tvivel om att samhället skall ge barnen ett så starkt skydd som möjligt. Samtidigt måste föräldrarnas ansvar för sina barn betonas. Barnen får inte bli en bricka i ett spel. Jag vill därvid bestämt understryka att undanhållande från verkställighet av avlägsnandebeslut inte utgör någon lösning. I många fall kan det tvärtom komma att ytterligare försvåra den enskildes situation. Herr talman! Carl Fricks andra fråga saknar motivering. Jag har därför svårt att se vilken beröring frågan om anpassning till EG angående fri rörlighet för människor har med spörsmålet om utvisningsärenden rörande barn. Jag vill här påminna Carl Frick om att riksdagen i stor enighet har beslutat om reglerad invandring. Denna reglering får naturligtvis inte bromsa Sveriges intresse av att medverka i ett brett västeuropeiskt samarbete.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret och har som vanligt full förståelse för att statsrådet inte vill och kan ta upp det enskilda fallet till behandling. Jag har tagit upp det enskilda fallet, därför att det har upprört mig och utifrån detta ställt principiella frågor. När riksdagen antog det som jag vill kalla utlämningslagen hade vi en het och bitvis otäck debatt i kammaren. Då behandlade vi också frågor kring barns omhändertagande. Jag upplever mycket starkt att de myndigheter som har handlagt det aktuella fallet har handlat grymt och okänsligt. Jag har mycket svårt att förstå varför vi skall vara så negativa till människor som har en så brinnande vilja att leva i Sverige. Egentligen borde vi vara glada över det. Egentligen skulle vi vara stolta över det och se det som ett tecken på att Sverige och den svenska modellen har ett värde och ett gott internationellt rykte, så gott att människor söker sig hit i sin nöd. Jag vill dock vidga perspektivet litet. Från det enskilda fallet kan man faktiskt gå vidare. Runt om i världen flyr stora människomassor från sina hem och sina länder. Bara i Europa är befolkningsomflyttningarna mycket stora. I Sverige tar vi emot rännilar av dessa flöden. Så fort det stökar till sig någonstans, som i Rumänien eller Bulgarien, blir det snabbt visumtvång för att stävja ofoget att dra till Sverige. Det är anledningen till att jag frågar om EG och den fria rörligheten för människor inom den västeuropeiska ekonomiska gemenskapen. Där skall det vara fritt och utan alla begränsningar. Till det skall vi anpassa oss. När det gäller våra östliga bröder och systrar och deras barn mäter vi uppenbarligen med andra mått — det blir visum. Medge att det är absurt. Europa för oss i miljöpartiet är allt mellan Atlanten och Ural. Det borde inte vara någon skillnad mellan olika delar av Europa när vi öppnar oss för de fria rörelserna för människor. Det är en egendomlig diskriminering. Varför? Hur skulle det bli, Maj-Lis Lööw, om glasnost och perestrojka skulle gå i stå i Sovjet eller i de baltiska staterna om människor fann läget förtvivlat och sökte sig till Sverige? Ja, då blir det väl visumtvång direkt, kan jag förstå, efter modellen för människorna från Rumänien och Bulgarien. För visumtvång är ju ett sätt att försöka stoppa människor. Annat var det 1944, då vi utan allt tal om visum och tillbakatransporttvång tog emot massor av människor från Baltikum, på samma sätt som vi under kriget tog emot danska judar utan prut. Då var vi fattigare än vi är i dag. Men vi gjorde det av hjärtat. Det var bra. Hur är det i dag? Var finns hjärtat? Det är faktiskt dags att se över utlämningslagen så att ungdomar som vill stanna i Sverige, därför att de har rotat sig här, får stanna och inte tvingas gömma sig i soprum i väntan på en kärleksfull och human handling. Det är dags att vi behandlar alla européer efter samma måttstock som den som vi vill anpassa oss till när det gäller människor inom den västeuropeiska ekonomiska gemenskapen. Gör vi inte det är vårt tal om en frikostig flyktingpolitik inte mycket värt. Vi är trots allt ett av världens rikaste länder och med fantastiska resurser. Vi har haft och har stor glädje av våra invandrare. Av svaret framgår att ministern är nöjd med myndigheternas arbete. Med fallet Adam i åtanke har jag svårt att helt dela ministerns åsikt.

Herr talman! Jag måste säga att jag tvekar om jag efter detta inlägg över huvud taget skall gå in i ett replikskifte med Carl Frick. Egentligen har hans resonemang att göra med en helt annan fråga än den som togs upp i interpellationen. Jag har givit det principiella svar på Carls Fricks interpellation som jag tycker att jag kan ge. Jag är glad att Carl Frick ändå understryker att han vet att jag inte kan ge mig in i enskilda ärenden. Uppriktigt sagt tycker jag att det börjar bli på gränsen till tjatig upprepning att behöva påpeka det från denna talarstol. Det Carl Frick är inne på gäller hela det stora komplexet kring den reglerade invandringen. Han säger t.o.m. att vi på nytt skall se över utlänningslagen, som vi ju bara för fyra månader sedan hade en mycket stor debatt om här i riksdagen. Såvitt jag förstår pläderar Carl Frick emot den reglerade invandringen. Visst hade vi en mycket het debatt här i riksdagen, men ingen ifrågasatte att vi skulle ha en reglerad invandring. Det är ju en utomordentligt stor fråga som i och för sig skulle kunna vara ett ämne för en interpellationsdebatt och många fler debatter. Kanske vi kan återkomma till det. I dag har vi den reglerade invandringen, och det är inom ramen för den som vi prövar de enskilda ärendena. Det gör vi nogsamt. Men det händer, vilket alltid kommer att inträffa så länge vi har en reglerad invandring, att människor också får avslag på sin ansökan, därför att det inte finns sådana skäl som vi har satt upp som villkor för uppehållstillstånd i Sverige. Vi kommer alltid att ställas inför den situationen att människor inte accepterar att de får avslag. Trots detta måste beslutet verkställas, om vi skall få trovärdighet, rättssäkerhet och rättvisa vid tillämpningen av utlänningslagen. Det skulle vara frestande att bolla frågan tillbaka till Carl Frick: Vad skall vi göra då? Vem skall verkställa sådana beslut? Skall vi över huvud taget bry oss om att få besluten verkställda? Självfallet skall detta ske med respekt för humanitet och på ett korrekt sätt. Där har vi också lagstiftning som reglerar.

Herr talman! Självfallet skall vi respektera våra beslut och försöka verkställa dem. Men den avgörande frågan är vilka beslut vi fattar — för att nu inte gå in på det speciella fallet. Jag finner att man många gånger har agerat mycket okänsligt. Det har upprört mig. Det vidgade perspektivet tycker jag är viktigt, därför att jag som europé känner att vi skall försöka ha lika behandling av de människor som bor i Europa. Därför vill jag vidga perspektivet. Man skall kanske försöka se litet på vad som skulle kunna inträffa i framtiden, om det blev stora störningar runt om i Europa, och inte låsa sig fast vid den fria rörligheten av bara en del av Europa, en mycket lyckligt lottad del av Europa, där det mesta fungerar bra för tillfället. Det är skäl att se litet utanför det som amerikanerna kallar Prot. 1989/90:14 för ”The European fortress” och försöka se att Europa faktiskt är större än 20 oktober 1989 den västeuropeiska ekonomiska gemenskapen. Tack!

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig om regeringen har ändrat praxis vid utnämningen av professorer. Bakgrunden till hennes fråga är tillsättningen av en professur vid universitetet i Uppsala nyligen. En kvinna utnämndes där i konkurrens med sökande av det motsatta könet. Som Margit Gennser väl vet bör jag inte här uttala mig om enskilda ärenden. Jag vill dock begagna tillfället att kortfattat redogöra för vad som gäller i fråga om tillsättning av professurer. Först och främst gäller givetvis vad som sägs i regeringsformen om tillsättning av statlig tjänst. Avseende skall fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Enligt högskoleförordningen 19 kap. 31§ skall vid professorstillsättning särskild vikt fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Även jämställdhetsaspekten skall beaktas som saklig grund. Jämställd hetsaspekten finns således alltid med i bedömningen vid tillsättningen av en tjänst. Praxis vid tillsättningen av professurer finns beskriven i Tore Sigemans nyligen avgivna betänkande om proceduren i samband med tillsättandet av detta slags tjänster. Han konstaterar där förekomsten av något som han kallar jämställdhetsintervallet. Därmed avser han den zon, inom vilken en manlig och en kvinnlig sökandes vetenskapliga och pedagogiska kvalifikationer är att betrakta som jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga och där följaktligen jämställdhetskriteriet kan bli avgörande. Rådande ordning möjliggör ett rimligt hänsynstagande till jämställdhetsaspekten. Den kan och bör vägas in som en bland flera omständigheter.
Herr talman! Vetenskaplig kvalitet är ett oeftergivligt krav. Så är det också med den enskildes rättssäkerhet. Om tre sakkunniga anger att en viss sökande är den mest kompetenta, bör givetvis intervallet vara så snävt att det kan sägas vara obefintligt. Jämställdhetsintervallet är något som man kan ställa många frågor om. Vilka överväganden är det man skall göra? Professorer är inte någon stor grupp i vårt samhälle. Är det professorerna totalt över hela landet som skall vara jämlikt fördelade, eller är det professorerna inom ett visst fakultet, ett visst universitet eller i ett visst ämne? Svaren på dessa frågor kommer nog att tyda på att när man använder sig av dessa kriterier hamnar man i ett intellektuellt moras. Det går inte att ta hänsyn till sakliga grunder när möjligheten finns att manipulera sakligheten. När det har funnits tre sakkunniga som har varit av samma åsikt är kvaliteten klar.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att jämställdhetsaspekten kan ha olika tyngd i skilda sammanhang. I vissa sammanhang kan man se på hur många kvinnor som är professorer på ett universitet eller en högskola, i andra sammanhang kan det vara skäl att titta på ett visst ämne eller en viss ämnesinriktning. Vi vet ju att det i vissa ämnen finns en dominans för kvinnor resp. män. Då kan det finnas anledning att ta hänsyn till jämställdhetsaspekten. Man skall dessutom veta att för den typ av bedömningar som sker har det alltså sagts — på den punkten har jag anledning att respektera de beslut som riksdagen har fattat — att jämställdhetsaspekten är en saklig grund och skall vägas in. Om regeringen vid en bedömning av ett ärende finner att jämställdhetsaspekten bör tillmätas vikt, är det rimligt att regeringen fattar ett beslut även om det skulle gå emot de sakkunniga, som uppenbarligen endast har bedömt de andra sakliga grunderna.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det i de flesta fall är mycket lätt att avgöra om man är man eller kvinna. Men i förhållande till vetenskaplig kvalitet och det arbete som skall utföras på ett universitet är det faktiskt inte kö net som är en saklig grund. Därför skall jämställdhetsaspekten endast tillmätas när allt annat är lika. När det finns exakt lika meriterade personer går det alltså att vara litet subjektiv. När jag nu fick svaret att man kan ta hänsyn till det, det eller det har vi lämnat objektiviteten. Då finns det inte heller någon saklig grund. Det är mycket viktigt att fastställa detta, för det kommer att innebära problem vid våra universitet. I det här fallet är jag konservativ. Är sakkunnigutlåtandet enhälligt skall denna person anses vara bäst meriterad för ämbetet. Man skall inte misstänka Caesars hustru. Man kan t.o.m. tro att sådant leder till politiska tillsättningar.
Herr talman! Om det vore så att regeringen i varje ärende där de sakkunniga var eniga endast hade att medelst namnstämpel expediera deras beslut, skall man se till att man i riksdagen lägger fram förslag om en sådan ordning. Då skall man ändra på förfarandet med professorstillsättning. Det finns ingen anledning att upprätthålla ett system där regeringen representeras av en namnstämpel. Nu har vi ett system där regeringen tillsätter professurerna och där det finns en möjlighet att överklaga. Den som överklagar måste ha rätt att veta att det överklagande som läggs fram blir seriöst prövat och behandlat utifrån alla aspekter. Om en person då hävdar att jämställdhetsaspekten icke har blivit beaktad, är det regeringens skyldighet att beakta just detta vid behandlingen av ärendet. Det är en annan sak att jämställdhetsaspekten kan bli behandlad på olika sätt i olika sammanhang, och det är viktigt. Det är detta som ger den sakliga grunden. Annars vore det uteslutande fråga om en könsbestämning, och det vore mindre intressant att göra.
Herr talman! Detta är precis vad jag skall motionera om. Men det har faktiskt funnits en konsensus beträffande dessa frågor, nämligen att den vetenskapliga kvaliteten är det väsentliga, som politiker inte skall lägga sig i. Nu finns tydligen inte denna konsensus längre. Jag påpekar att detta gäller när de sakkunniga är enhälliga. Då brukar man inte heller överklaga. Så brukar det gå till i den akademiska världen. Jag har nu också fått helt klart för mig att det som kallas för saklig grund numera är subjektiv grund. Ibland kan man använda sig av ett kriterium, ibland av ett annat som det faller sig. Jag tackar statsrådet för svaret. Det var mycket nyttigt att få höra det.
Herr talman! Jag vill med en viss energi invända mot den slutsats som Margit Gennser drar i sitt inlägg. Om tillsättningsgrunden uteslutande vore vetenskaplig skicklighet, skulle hennes resonemang vara riktigt. Men i begreppet saklig grund ingår förutom vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet även jämställdhetsaspekten. Den skall också vägas in som en av dessa sakliga grunder. Det vore märkligt, om man i riksdagen skulle inrätta en sådan ordning att den som känner sig orättvist behandlad skall förbjudas att anföra protest och överklaga. Margit Gennser föreskriver faktiskt att de som känner sig misshandlade vid professorstillsättningar skall tiga still därmed. Min erfarenhet av det akademiska livet är att de professorer som icke får de poster de önskar i regel icke håller tyst och stilla. Jag har tyckt att det har funnits en viss stimulans i detta i vårt samhällsliv.
Fru talman! Jag sade att man har litet olika normer. Men här gäller det sakkunniga som är eniga. De skall väga in både vetenskap och pedagogik. Det ena hänger ihop med det andra. Är man en bra vetenskapsman är man ofta en bra pedagog. Man kan inte bli en bra pedagog utan att kunna sitt ämne. När det gäller hanteringen av jämställdhetsfrågan på andra ställen — jag har suttit med ganska mycket i personalärenden i kommunala sammanhang — har man alltid hållit på principen: allt annat lika, sedan kan vi väga in jämställdhetsaspekten. Den enskilde hamnar i en egendomlig situation. När man väljer vilken karriär man vill ägna sig åt, måste man se efter hur könsfördelningen är, om man skall kunna nå topptjänsterna. Könet blir i det fallet relevant. Jag tycker att det har varit en upplysande diskussion. Det är en fråga om negativ diskriminering, som man bör ta mycket allvarligt på. Detta har diskuterats mycket, t.ex. i USA.
Fru talman! Jag noterar att Margit Gennser avser att återkomma till riksdagen med en motion av innebörden att enhälliga sakkunnigutlåtanden icke får överklagas i fortsättningen. Av rättssäkerhetsskäl tycker jag inte att detta är helt tillfredsställande. Låt mig få framföra detta, fru talman.
Fru talman! Jag har talat om jämställdhetsskäl. Dessutom gäller det fall då det inte finns ett enda kriterium.

Fru talman! Låt mig ytterligare tillfoga att jag har tagit jämställdhetskraven på allvar och sett det som viktigt att i mitt regeringsarbete företräda de ambitioner som riksdagen vid skilda tillfällen har uttalat för att åstadkomma en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor.
Fru talman! Jag tillhör det kön som skall få favörer av den här diskussionen. På sin tid tillhörde jag också en mycket liten kull kvinnliga civilekonomer. Jag tror att man får se på det här på ett helt annat sätt. Det tar naturligtvis tid, innan vi bland företagsledarna får lika många kvinnor som män. Allt tar sin tid. Det bästa jämställdhetsarbetet gör man om man håller på kvaliteten och tror att kvinnor är lika bra som män. Det är de.

Fru talman! Sylvia Pettersson har frågat mig hur jag ämnar hantera de problem för kulturmiljövården som uppstått genom att verksamheten inte såsom tidigare kan baseras på resurser avsedda för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den bild Sylvia Pettersson har tecknat utifrån förhållandena kring fornvård och beredskapsarbeten är korrekt. För landets kulturmiljövård har de stora resurser som tidigare kanaliserats via beredskapsarbeten varit av mycket stor betydelse. När dessa resurser inte längre i samma omfattning står till buds, har problem uppstått. För att lösa dessa bör olika handlingsvägar prövas. I viss utsträckning har sålunda de bortfallna beredskapsresurserna kompenserats med anslag till riksantikvarieämbetet. I budgetberedningen inför år 1990/91 prövas också förutsättningarna för ytterligare anslagsökningar till riksantikvarieämbetet. Jag är emellertid inte beredd att nu redovisa något ställningstagande i detta avseende. Det är emellertid inte realistiskt att räkna med att beredskapsmedlen i det korta tidsperspektivet oavkortat skall ersättas med kulturpolitiska reformmedel. Det är också långt ifrån självklart att den omfattning och inriktning som t.ex. fornvården, genom samordningen med sysselsättningspolitiken, fick på 1980-talets början var den ur alla synpunkter mest lämpliga. Bl.a. kommunernas ansvar och inflytande över verksamheten bör i framtiden beaktas i högre grad. Enligt min och arbetsmarknadsministerns gemensamma uppfattning behöver dock frågan om kulturoch arbetsmarknadspolitikens framtida samordning ses över i särskild ordning. Jag räknar med att återkomma till detta i budgetpropositionen 1990.
Fru talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret, och jag noterar att vi i stort sett är överens. Intresset för att bevara vårt kulturarv ökar. Det beror säkerligen delvis på att vi lever i en värld som är stadd i snabb omvandling, och den snabba förändringen föder behov av förankring i hembygden. Kunskap om det för flutna är viktigt för en bra samhällsutveckling. Om vi inte vet varför dagens samhälle ser ut som det gör, kan vi inte skapa ett bättre morgondagens samhälle. Det finns ett engagemang hos såväl organisationer som enskilda som vi bör se som vår uppgift att uppmuntra och ta till vara. Mot den bakgrunden kan man helt enkelt inte acceptera den utveckling som vi har sett på kulturminnesvårdens område. När vi hade ekonomisk kris och stor arbetslöshet tog vi hand om våra kulturminnen. Nu har vi i stort sett kommit till rätta med problemen. Vi har ekonomisk stabilitet och nästan ingen arbetslöshet. I det läget säger vi: Nej, svenska folk, vi har inte råd att sköta våra fornlämningar på ett anständigt sätt. Vad tror kulturministern att människorna ute i landet tänker om oss när de får höra sådant här? Staten har aktivt stimulerat ett ökat folkligt engagemang för kulturmiljövården, och på många håll har man svarat positivt på det.
Fru talman! Jag delar Sylvia Petterssons uppfattning om att vi behöver se till att få resurser för att kunna ta hand om våra fornminnen. Samtidigt tycker jag att det finns anledning att säga att om man genom att använda arbetsmarknadsmedel i vissa sammanhang kan forcera omhändertagandet av fornminnen och kulturminnen är det en fördel. I så fall skall man göra det. Jag tycker inte att det finns något skäl att ha en så fast låsning att man inte kan använda fornminnesoch kulturminnesvård som en tillgång när man har fluktuationer i fråga om arbetskraft. Det finns också anledning — vilket jag sade i mitt svar — när man går tillbaka och tittar på 1980-talets början att notera att man i vissa sammanhang sannolikt fick en något dyrare vård än man hade behövt ha med ett annat system. Inom regeringen är vi därför angelägna om att lägga fram förslag om en genomgång av detta. Vi återkommer således till detta i budgetpropositionen. I sak håller jag helt med om att vi behöver ha en god fornminnesoch kulturminnesvård även i framtiden.
Fru talman! Jag kan hålla med kulturministern när han i svaret säger att det inte är realistiskt att alla beredskapsmedel oavkortat skall ersättas med kulturpolitiska reformmedel. Från år 1984 och fram till nu har 40 milj.kr. minskats till 10 milj.kr. I Stockholms län, som är rikt på kulturminnen, förlorade vi med en gång 4,5 milj.kr. år 1984; det blev 0. Alltsedan nedskärningen startade har diskussioner pågått om den framtida finansieringen. Alla har varit medvetna om att det är nödvändigt att skapa ett ordinarie anslag. Det kom litet pengar förra året, och det kanske kommer mera i år. Fortfarande tror vi att det kommer att vara för litet. Vi förlitade oss på att regeringen skulle ägna denna fråga stor uppmärksamhet även i fortsättningen, och det förlitar vi oss på än. Jag hoppas naturligtvis på ett uppmuntrande besked i dag om en möjlig utveckling. Vi skall väl inte behöva vänta till nästa arbetslöshetsperiod? Arbetslösheten brukar = Prot. 1989/90:16 för övrigt ha en från kulturpolitisk utgångspunkt felaktig utbredning. 24 oktober 1989
Fru talman! Birgit Henriksson har frågat justitieministern om hon är beredd att fatta beslut om en landsomfattande inventering av narkotikasituationen och om hon kan tänka sig att använda den så framgångsrika ”Luleåmodellen”. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av narkotikamissbruket. CAN bygger sina bedömningar på olika undersökningar liksom på analyser av olika typer av statistik. CAN har också ett regionalt rapporteringssystem som innebär att återkommande beräkningar görs av läget i olika delar av landet. Enligt CAN:s bedömning har det inte skett någon dramatisk förändring av narkotikaläget under de senaste åren. Det experimentella missbruket har varit begränsat. Antalet missbrukare med gravt missbruk har också varit relativt konstant. Det finns dock vissa tecken på att situationen har försämrats under det senaste året. Olika myndigheter har rapporterat om ett ökat missbruk av amfetamin och i viss utsträckning av kokain. Vidare har ett antal vårdenheter — i första hand i Stockholmsregionen — rapporterat att man fått en ökning av antalet unga intravenösa missbrukare. Enligt en undersökning — Narkotika i Luleå 1988 — har antalet missbrukare ökat i Luleå från 321 personer år 1984 till 539 personer år 1988. Birgit Henriksson hävdar att om resultatet av denna undersökning generaliseras till att gälla hela landet skulle antalet kända missbrukare vara 68 000 i stället för de 10 000-14 000 som man brukar uppskatta antalet till. Denna slutsats är dock omöjlig att dra eftersom siffrorna inte är jämförbara. Siffran 10 000-14 000 är baserad på en undersökning som gjordes av utredningen om narkotikamissbrukets omfattning . Den inkluderar inte alla dem som är kända för att de prövat narkotika utan enbart de som har ett s.k. tungt narkotikamissbruk. Med tungt narkotikamissbruk avsåg utredningen allt injektionsmissbruk oavsett frekvens, samt allt dagligt eller så gott som dagligt missbruk oavsett intagningssätt. Även om det inte skett någon dramatisk ökning av narkotikamissbruket är läget allvarligt. I många andra länder har narkotikasituationen förvärrats påtagligt. En ökad internationell narkotikahandel utsätter också Sverige för ett växande tryck. Statsministern angav i årets regeringsförklaring att regeringen i höst skall inleda en offensiv för att intensifiera kampen mot narkotika. Åtgärder mot missbruk bland ungdomar skall prioriteras. Regeringen kommer inom kort att bilda en aktionsgrupp bestående bl.a. av cheferna för berörda myndigheter samt representanter för kommunoch landstingsförbunden. En av många uppgifter för denna aktionsgrupp blir att göra en noggrann genomgång och analys av narkotikaläget. Jag förutsätter att gruppen kommer att ta del av undersökningen i Luleå och att man initierar liknande eller andra studier om man finner att de undersökningar som görs i dag kan behöva kompletteras i något avseende.
Fru talman! Jag tackar socialminister Hulterström för svaret på min fråga, trots att jag är något besviken på svarets omfattning. Det är oerhört viktigt att snabbt och väl kunna kartlägga narkotikamissbrukets omfattning på ett så realistiskt sätt som möjligt. Det går inte med nuvarande metoder och resurser. Vi vet att polisens resurser är otillräckliga, och det blir ännu svårare att bekämpa brott när man inte har en verklig bild av deras omfattning. Jag tjänstgjorde som nämndeman vid tingsrätten i Köping när man för några år sedan rullade upp en till omfattningen djupt chockerande missbrukshärva. Polisen satsade alla resurser den kunde under en kort men intensiv period, och upptäckten av denna brottslighet blev alltså följden. Man tror nu att mycket av denna brottslighet har kommit tillbaka. Men hur skall man, socialminister Hulterström, veta detta om man inte nu snabbt får en vettig kartläggning? Varför är regeringen inte villig att använda Luleåmodellen? Den påvisar, tillsammans med erfarenheter från liknande försök i Köping, en helt annan situation än den som vi i dag har på papperet.
Fru talman! Som framgick av svaret menar jag inte att man inte skall kunna använda Luleåmodellen. Jag förutsätter tvärtom att den grupp som nu kommer att tillsättas bl.a. kommer att studera de resultat som man fått fram i Luleå. Om man sedan skall använda samma modell för att genomföra undersökningar över hela landet, eller om man kanske skall använda litet olika modeller, får i första hand den kommande aktionsgruppen själv diskutera och försöka ta ställning till. Det är viktigt att påpeka att aktionsgruppen är ett uttryck för att regeringen fortfarande ser allvarligt på narkotikamissbruket. Regeringen anser inte heller att de åtgärder som hittills vidtagits är tillräckliga för att möta den händelseutveckling som vi nu har i vår omgivning.

Det är ganska viktigt att hålla i minnet att de åtgärder som har vidtagits resulterar i att det missbruk som tidigare varit dolt nu kommer fram i dagen. Det är bl.a. detta som Luleåundersökningen visar. Men man kan därav inte dra den direkta slutsatsen att det skett en motsvarande ökning av missbruket.
Fru talman! Det som är bra med Luleåmodellen är just att den vänder sig till alla de människor som har med ungdomar att göra. Jag har under många år arbetat som klassföreståndare i högstadieskolor och i gymnasier. Jag vet hur svårt det är med elevvårdande uppgifter. Jag har också arbetat inom de flesta nämnder i min hemkommun, bl.a. — dock inte samtidigt — i skolstyrelsen, socialnämnden och fritidsnämnden. Jag vet att vi många gånger, trots täta kontakter i elevvårdsärenden, inte kunnat få den verkliga bild som vi har behövt på grund av tystnadsplikter och annat. Luleåmodellen vänder sig till alla dessa grupper. I kommunerna behöver vi den modellen för att få en verklig kartläggning, och jag menar också att det är mycket bråttom. Jag är rädd för att direktiven är alltför vaga. Det tar alltför lång tid, och regeringen utsäger inte klart att man vill använda sig av den här modellen.
Fru talman! Jag tycker att det är tillräckligt klart utsagt att aktionsgruppen kan använda sig av Luleåmodellen. Ett av syftena med att använda sig av den arbetsmodell som regeringen har för avsikt att genomföra, dvs. att man inte tillsätter en vanlig utredning utan inkopplar cheferna från de mest berörda myndigheterna, är att man inte skall gå långsamt fram. Det behövs åtgärder inom kort. Jag tycker att det är att hårdra interpellationssvaret när man drar slutsatsen att det är ett avvisande av Luleåmodellen. Det är det inte. Men det kan också finnas andra undersökningsmetoder som man bör använda, och det får aktionsgruppen själv ta ställning till.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för det klarläggandet. Får jag tolka det så att man under hösten snabbt gör en verklig kartläggning?
Fru talman! Jan-Olof Ragnarsson har frågat mig om regeringen tänker göra något åt de i landet växande ekonomiska klyftorna som ger upphov till så många sociala orättvisor och det ökande antalet socialbidragstagare. Mellan åren 1981 och 1985 ökade antalet socialbidragshushållilandet med ca 60 20. Därefter har antalet hushåll med socialbidrag legat relativt konstant. I vissa enskilda kommuner börjar däremot en sänkning av antalet bidragshushåll att märkas. I exempelvis Malmö stad finns för närvarande en sådan tendens. Utmärkande för de senare åren har varit en stabil arbetsmarknad med en mycket god tillgång på arbetstillfällen, särskilt i storstäderna. Tidigare analyser som gjorts bl.a. av socialdepartementet har visat att omfattningen av so cialbidrag och arbetslöshet i stort sett följts åt. De senare åren har dessa förhållanden emellertid förändrats. Trots den mycket goda arbetsmarknaden ligger socialbidragen på en relativt hög nivå. Den låga arbetslösheten har således inte ännu haft några större positiva effekter på socialbidragsutvecklingen. Det är självfallet otillfredsställande att det trots den goda konjunkturen finns ett stort kvarstående socialbidragsberoende. Det går dock inte att tolka den förhållandevis höga socialbidragsnivån som ett uttryck för växande ekonomiska klyftor i landet. Bakom beroendet av socialbidrag ligger i stället en lång rad olika samverkande faktorer. För att få större klarhet i orsakerna har socialdepartementet haft överläggningar med företrädare för socialtjänsten i storstäderna. Det har därvid framkommit att de åtgärder som bör sättas in ligger på flera olika plan. En av de orsaker som angivits är att det bland socialbidragstagarna finns stora grupper som av olika skäl har allvarliga svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Regeringen har därför uppdragit åt socialstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen att ta initiativ för att stärka och utveckla samarbetet mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingarna. Ett syfte med projektet är att åstadkomma ett gemensamt synsätt. En grupp som, bl.a. på grund av bristande språkkunskaper, har svårigheter att hävda sig på arbetsmarknaden är flyktingar som kommit till Sverige. Inom arbetsmarknadsdepartementet pågår en översyn av reglerna för statens ersättning till kommunerna för flyktingar samt reglerna för bidraget till kommunernas svenskundervisning för invandrare. Syftet med översynen är att i ett nytt system skapa incitament för kommunerna att genomföra mer aktiva insatser för flyktingar. Det står också klart att många familjer varit hänvisade till socialbidrag på grund av brister i kommunernas barnomsorg. Den förbättrade föräldraförsäkringen och den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen bör kunna leda till att allt färre familjer blir i behov av socialbidrag på grund av avsaknad av barnomsorgsplats. Jag kommer även i fortsättningen att följa och analysera utvecklingen av socialbidragen och att vid behov föreslå regeringen att vidta ytterligare åtgärder.
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag skall börja med att säga att det är positivt att regeringen vill satsa resurser på flyktingars och invandrares språkundervisning. Men jag tolkar det faktum att det finns så många socialbidragstagare som att klyftorna i samhället ökar. Jag vill påstå att det framgår av statistik från statistiska centralbyrån och från andra institutioner att både antalet socialbidragstagare och antalet rika människor ökar. I sitt svar säger socialministern att regeringen skall följa och analysera utvecklingen. Jag vill därför ställa en fråga: Vilka ytterligare åtgärder tänker regeringen vidta för att komma till rätta med detta? Inom arbetarrörelsen har det ju alltid varit generella åtgärder som har gällt inom socialpolitikens område för att åstadkomma ett mer rättvist samhälle. Därför undrar jag: Är det meningen att regeringen bara skall analysera och se på utvecklingen? Tänker regeringen inte vidta några åtgärder?
Fru talman! I dag är ungefär 200 000 fler människor på arbetsmarknaden än i början av 80-talet. Jag tror att en av de viktigaste sociala insatser som har gjorts under senare år är att minska arbetslösheten och öka antalet människor som är sysselsatta på den normala arbetsmarknaden. Det är alltså en stor händelse ur social synpunkt. Vi kan tänka oss hur negativt det skulle vara om vi i dag hade haft 200 000 fler människor utanför arbetsmarknaden. Men detta har alltså inte varit tillräckligt för att på ett mer radikalt sätt minska antalet människor som är beroende av socialbidrag. Det har alltså inte skett någon ökning av detta antal, utan felet är att det inte har skett någon minskning. Det innebär att regeringen har anledning att analysera situationen. Men självfallet analyserar regeringen just i avsikt att få ett underlag för att vidta åtgärder. Jag tror inte att man med några enkla grepp kan komma till rätta med detta problem. Tvärtom visar den konstanta nivån på antalet socialbidragstagare att det finns så många olika faktorer bakom detta faktum att man antagligen måste använda olika medel för att komma till rätta med problemet. Ett sådant medel som nu diskuteras och som vi får återkomma till senare i vinter är att man genom mer aktiva rehabiliteringsinsatser främjar den s.k. arbetslinjen inom socialpolitiken. Detta kan också ha stor betydelse för att minska antalet människor som är beroende av socialbidrag för sin existens.
Fru talman! Jag tror också att det kan vara bra med sådana åtgärder som socialministern avslutade sitt anförande med, men jag vill ändå hävda att den s.k. tredje vägens politik har lett till ökade orättvisor och ökade klassklyftor i landet. Jag tror att det nu är dags för regeringen att vända sig litet grand åt vänster när den skall vidta åtgärder. Det finns ju möjligheter för regeringen att t.ex. vid de pågående skatteöverläggningarna se till att skattesystemet blir rättvisare så att människor får betala skatt efter bärkraft. Det sades från den socialdemokratiska regeringen när den trädde till 1982 och devalverade med 16 96 att löntagare och pensionärer skulle få lov att försaka en del, men sedan skulle de få skörda frukten i form av reformer. Regeringen skulle alltså föra en reformpolitik.
Fru talman! Den tredje vägens politik har bl.a. lett till, som jag sade, att ett par hundra tusen fler människor än i början av 80-talet befinner sig på arbetsmarknaden. Det är ingen betydelselös fördelningspolitisk insats, och det är inte heller någon betydelselös insats ur social synpunkt. Även om det är ett problem att antalet människor som är beroende av socialbidrag inte minskar, är det fel att framställa detta som att det har lett till en ökning av klyftorna i samhället. Det har det inte gjort. Vi måste emellertid fortsätta att bearbeta de sociala problemen, därom är vi överens, eftersom vi inte har löst alla sådana problem.
Fru talman! Jag skall avslutningsvis säga att det stämmer att vi har fått 200 000 nya arbetstillfällen, men vi har också fått 300 000 nya socialbidragstagare under den tid som socialdemokraterna har suttit i regeringen, från 1982 och fram till nu. Det är positivt att det skapas arbetstillfällen, men det är mycket negativt att människor inte klarar sig på sin lön utan måste ha samhällets hjälp i form av socialbidrag. Det är alltså mycket bra att sysselsättningen ökar, men det är mycket negativt att antalet socialbidragstagare har ökat så mycket under 80-talet.

Fru talman! Margö Ingvardsson har frågat mig om regeringen kommer att göra något för att stoppa den pågående klamydiaepidemin. Regeringen beslutade i januari 1988 att föra upp sjukdomen klamydia på förteckningen i smittskyddskungörelsen över veneriska sjukdomar. Detta innebar att smittskyddslagstiftningens regler om epidemibevakning, rapportering och kontaktspårning kom att tillämpas på sjukdomen. I den nya smittskyddslagen som gäller fr.o.m. den 1 juli i år tas klamydiainfektion upp som samhällsfarlig sjukdom för vilken anmälningsplikt gäller. Bestämmelsen innebär bl.a. en lagstadgad skyldighet att vidta åtgärder i syfte att hindra smittspridning. Det förebyggande arbetet har efter lagändringen intensifierats. Socialstyrelsen gav förra året ut allmänna råd om förebyggande åtgärder mot klamydia. I dessa betonas bl.a. vikten av att epidemiologiska uppföljningar görs samt att allmänheten informeras om förebyggande åtgärder. Lokala program har därefter utarbetats på många orter, och i flera fall har sjukvårdshuvudmännen anslagit ökade resurser för verksamheten. Genom socialstyrelsens försorg har också en kunskapsöversikt om kontaktspårning utarbetats. Med denna som grund har smittspårningsarbetet intensifierats och utbildning av läkare och kuratorer ägt rum. Jag anser att det från regeringens sida redan vidtagits nödvändiga åtgärder för att ge förutsättningar för att hindra spridning av klamydiainfektion. Som jag redan sagt har ansvariga myndigheter och sjukvårdshuvudmännen redan börjat ett omfattande arbete för att förbättra situationen. Jag förutsätter att dessa aktiviteter utvecklas ytterligare främst på det lokala planet.
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Jag kan inte finna annat än att vad regeringen konkret har gjort för att bekämpa klamydiaepidemin är att fatta detta beslut om att föra upp sjukdomen på förteckningen i smittskyddskungörelsen över veneriska sjukdomar. Jag kan inte finna att regeringen på något aktivt sätt har bidragit i övrigt. Om regeringen anser att detta är en tillräcklig insats, måste ju regeringen leva i tron att en lagändring automatiskt får människor att ändra t.ex. sina sexualvanor. Nu är det ju inte på det sättet. Enligt statens bakteriologiska laboratoriums siffror när det gäller epidemins spridning fanns det 19 000 fall 1983 och 38 000 fall 1988. Dessa siffror tyder inte på att smittskyddslagen har haft någon effekt, men det är möjligt att det är litet för tidigt att dra några sådana slutsatser. Men vi kan kanske vara överens om att den utbredning som klamydia i dag har är oacceptabel. Undersökningar från ungdomsmottagningar har visat att var femte tonårsflicka är smittad. Flickorna har alltså inte haft några symptom. Det besvärliga just med denna sjukdom är att man kan ha den utan symptom. Dessutom riskerar flickorna att bli sterila genom klamydiainfektion.
Fru talman! På den konkreta frågan är svaret att det naturligtvis är upp till landstingen att överväga om screeningundersökningar är ett lämpligt medel att använda i dessa sammanhang för att begränsa smittorisken. Vi är helt överens — vilket också ligger bakom de åtgärder som regeringen har vidtagit — om att det finns anledning att se allvarligt på denna sjukdom och vidta åtgärder för att den skall kunna begränsas. Men det får inte leda fram till slutsatsen att de beslut som har fattats innebär att regeringen bara för in sjukdomen i smittskyddslagen. Vi följer naturligtvis verksamheten. Men det verkställande ansvaret på detta område som när det gäller andra delar av sjukvården ligger hos landstingen. Där har det redan vidtagits en hel del åtgärder. Skulle utvecklingen gå åt fel håll, får man naturligtvis överväga ytterligare åtgärder. Jag är för egen del inte beredd att dra några långtgående slutsatser ännu. Jag vill bara påpeka att i senaste numret av Läkartidningen förekom en redovisning, som tyder på att kulmen nu skulle vara nådd när det gäller spridningen av denna sjukdom. Visar det sig vara riktigt, får vi naturligtvis diskutera frågan utifrån denna situation. I så fall är det ett gott tecken, som innebär att de åtgärder som vidtagits börjar ge resultat.
Fru talman! Jag kan inte se att regeringen har gjort något annat än beslutat om att ändra lagen. Det är i och för sig bra, men frågan är om man kan nöja sig med detta. Vi vet vilka oerhörda konsekvenser klamydia kan få för unga kvinnor. Låt oss också titta på kostnaderna för att behandla kvinnornas ofrivilliga barnlöshet. Socialstyrelsen har beräknat att varje sådan behandling kostar 70 000 kr. Det skulle alltså finnas stora belopp att spara, om vi i stället satsade på förebyggande verksamhet. I och med att sjukdomen har tagits in i smittoskyddslagen har ju inte landstingen blivit skyldiga att starta ett förebyggande arbete. Socialstyrelsens råd är inte bindande i något avseende, utan precis som de heter: allmänna råd. Då måste regeringen göra någonting för att få sjukvårdshuvudmännen att ta till andra åtgärder för att förebygga sjukdomen.
Fru talman! Den viktigaste åtgärd som regeringen kan vidta för att visa hur allvarligt man ser på utvecklingen är att föra in denna sjukdom under smittskyddslagen. Det innebär också att undersökningar blir kostnadsfria. I just den åldersgrupp som det här handlar om är det inte helt betydelselöst att man kan få en kostnadsfri undersökning. Sedan är det alltså upp till landstingen att, med bl.a. de motiv som Marg6ö Ingvardsson här har anfört, att man t.o.m. ekonomiskt betraktar det som ett bättre alternativ att bedriva förebyggande verksamhet än att ta hand om sjukdomar som blir följden av klamydia, vidta åtgärder. Jag tycker att det är en riktig rollfördelning i detta sammanhang. Om uppgifterna i Läkartidningen är riktiga, är det möjligt att åtgärderna nu börjar visa resultat.
Fru talman! Visst är det bra att man får en kostnadsfri behandling om man har drabbats av klamydia. Men då har skadan redan skett. Frågan är ju vad vi kan göra för att förhindra att fler ungdomar smittas med klamydia. Det finns alltså oerhört stora brister ute i kommunerna och i landstingen. Vi kan som ett exempel nämna ungdomsmottagningarna. De finns inte utbyggda i alla kommuner. Det är till dessa ungdomsmottagningar som den här gruppen ungdomar i första hand vänder sig. Men en grupp ungdomar står utanför. Det är ungdomar som är mellan 20 och 24 år. Där är smittspridningen störst. De är för gamla för ungdomsmottagningar och tillhör inte den åldersgrupp som finns på mödravårdscentraler och kvinnokliniker. Har regeringen funderat över om det behövs några särskilda åtgärder för att man skall kunna nå just den gruppen?

Fru talman! Olle Östrand har frågat mig när regeringen ämnar lösa frågan om huvudmannaskapet m.m. avseende luftburna sjuktransporter. Regeringen uppdrog den 20 april 1989 åt statens förhandlingsnämnd att förhandla med berörda parter om organisation och finansiering av sjuktransporter med helikoptrar under förutsättning att godtagbara ekonomiska villkor kan uppnås. Uppdraget skall slutföras skyndsamt.
Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret, som jag naturligtvis inte på långt när är tillfredsställd med. Visserligen skall uppdraget slutföras skyndsamt, men såvitt jag förstår bygger den framtida organisationen på förutsättningen att godtagbara ekonomiska villkor kan uppnås. Om man inte kan uppnå godtagbara ekonomiska villkor, måste vi även i fortsättningen ha den undermåliga helikopterberedskap som vi har i dag och har haft i många år. Själv har jag hållit på med dessa frågor i fem års tid. Jag skall naturligtvis inte lasta nuvarande socialministern för segdragningen i denna fråga, eftersom Sven Hulterström nyligen har tillträtt som socialminister. Jag tycker ändå att det är märkligt att vi i Sverige skall ha så dålig beredskap när det gäller räddningstjänst och sjuktransporter med helikopter. I bl.a. Schweiz, Västtyskland och Norge, vårt grannland, fungerar sådan verksamhet perfekt året runt, dygnet runt. Därför är det litet märkligt att vi ligger så dåligt till i detta avseende. Vi har kapacitet, även om den inte är tillräcklig, men vi utnyttjar inte den kapacitet som vi har. Som exempel kan jag nämna att de två helikoptrar som finns på flygflottiljerna i Söderhamn och Luleå utnyttjas enbart under kontorstid därför att det inte finns dygnet-runt-beredskap. Riksdagen har vid flera tillfällen gjort skarpa uttalanden, där man har uppmanat regeringen att föra frågan fram till en lösning. Det är mycket angeläget.
Fru talman! Jag är medveten om att Olle Östrand har diskuterat frågan vid flera tillfällen med tidigare socialministrar. Jag har viss förståelse för att han känner en otålighet över att denna ganska segslitna fråga inte blivit löst. Här är det flera parter inblandade. Man måste föra förhandlingar med bl.a. Landstingsförbundet för att träffa en överenskommelse. Därför kan inte regeringen ensidigt besluta om vare sig tidtabeller eller villkor för en sådan överenskommelse. Det senaste förhandlingsuppdraget är av relativt färskt datum, andra halvan av april. Min förhoppning är att det inte skall dröja alltför länge innan vi får en överenskommelse till stånd.

Frågan är alltså inte riktigt löst ännu. Men man arbetar just nu mycket aktivt för att få till stånd en lösning. Vi får således återkomma efter förhandlingarna med Landstingsförbundet. Då kan vi klara hela frågan om sjuktransporterna.
Fru talman! Jag är medveten om att det har förekommit mycket långa och segslitna förhandlingar med Landstingsförbundet. Men jag framhöll för den förre socialministern, att så länge som Landstingsförbundet åker snålskjuts på den verksamheten — som man de facto nu gör — är intresset från landstingens sida naturligtvis inte så stort att frågan kan bringas till en lösning. Det innebär ökade utgifter för landstingen. Til syvende og sidst är det ändå vi som sitter här i riksdagen som har det övergripande ansvaret för att den här verksamheten fungerar. Jag kommer ihåg att jag sade till den förre socialministern, att om Landstingsförbundet trilskas för länge, får vi väl — jag är medveten om att det är litet rått uttryckt — köra över Landstingsförbundet. Jag kommer inte, socialministern, att ge mig i det här avseendet. Jag vet ju, och det är vi också överens om, att det behövs en bättre helikopterverksamhet. Jag återkommer till frågan. Jag vet att jag har en enig riksdag bakom mig.
Fru talman! Med hänsyn till förhistorien i detta sammanhang och till hur besvärligt det har varit när det gällt att komma fram till en lösning skall jag naturligtvis inte avge några löften. Men jag kan säga att ambitionerna är att det skall gå att göra en redovisning i helikopterfrågan i samband med budgetpropositionen 1990.
Fru talman! Jag känner Sven Hulterström alltsedan hans tid som kommunikationsminister. När Sven Hulterström lovar en sak litar jag på att han också håller sitt löfte. Med anledning av gjorda uttalanden förväntar jag mig alltså en redovisning i samband med budgetpropositionen. Jag tror att det är väldigt angeläget att få en lösning till stånd i den här frågan. Det är nog en sak som i allra högsta grad berör människorna. Det finns många exempel på att människor har blivit räddade till livet genom snabba räddningsinsatser med hjälp av försvarets Vertolhelikoptrar. Jag tackar alltså så mycket för svaret.
Fru talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ta fram ett sådant underlag för bedömning av naprapaternas verksamhet att frågan om deras legitimation kan prövas inom en nära framtid. Den s.k. alternativmedicinkommittén överlämnade den 19 oktober i år sitt slutbetänkande. I detta betänkande finns det ett avsnitt som behandlar frågan om det finns skäl att föreslå att naprapater skall kunna få legitimation. Kommittén har inte funnit några sakliga skäl för detta och uttalar att det för närvarande inte föreligger förutsättningar för legitimation av naprapater. Kommittén framhåller dock att naprapaterna har en lång utbildning och att deras kunskaper och kompetens är allmänt vitsordade. Därför menar kom mittén att regeringen bör pröva frågan på nytt när naprapaterna kan uppvisa studier som konfirmerar effekten av deras metoder. Kommitténs betänkanden skall nu ut på en omfattande remiss. Därefter skall ställning tas till de frågor som berörs i betänkandet. Jag räknar med att en proposition med anledning av kommitténs förslag kan läggas fram för riksdagen tidigast hösten 1990. Innan dess finner jag inte skäl att vidta någon åtgärd.
Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min fråga. Det finns all anledning att understryka behovet av högt ställda kompetenskrav för att legitimation skall kunna medges yrkesutövare på sjukvårdens område. Frågan är ändå om inte den avgränsning som har gjorts i det här fallet — dvs. att man bara har beviljat ett mycket begränsat antal kiropraktorer legitimation — är alltför snäv. Det finns i dag i Sverige ungefär 500 personer som yrkesmässigt utövar någon form av s.k. manipulationsbehandling. Drygt hälften av dessa är naprapater eller osteopater. Naprapaterna genomgår en fyraårig svensk utbildning som helt klart är av högskolekaraktär, motsvarande ungefär 160 universitetspoäng. Gruppen naprapater — som totalt utför ca 1 miljon behandlingar per år, motsvarande ungefär 200 000 patienter — har i växande grad vunnit allmänhetens förtroende. Inte minst framgår det av den betydelse som tillmäts naprapatin inom företagshälsovård, fackföreningsrörelse och idrottsrörelse. Naprapaterna svarar för mer än hälften av den behandling som ges en patientgrupp som annars hade varit hänvisad till läkare. Socialutskottet underströk vid sin behandling av dessa frågor, vilken föranleddes av att flera motioner hade väckts, betydelsen av naprapaternas arbete. Men samtidigt ansåg man att yrkesgruppens arbete borde få en noggrannare genomlysning. Det är inte orimligt att tolka utskottets ställningstagande så, att man förväntade sig att alternativmedicinkommittén skulle fördjupa sin analys av naprapatin innan man avlämnade sitt slutbetänkande. Ett studium av detta betänkande visar dock att kommittén har byggt sitt beslut om att inte nu förorda legitimation för naprapaterna på sin tidigare förhållandevis summariska undersökning av denna yrkesverksamhet. Utbildningen är ett avgörande kriterium när det gäller den här yrkesgruppen. Här har kommittén inte gjort någon närmare analys. Jag utgår från att denna viktiga fråga om utbildningen blir belyst under det beredningsarbete som kommer att föregå den nu aviserade propositionen.
Fru talman! Så sent som förra veckan kom ett betänkande som berör den här frågan. Det betänkandet skall, som jag sade i frågesvaret, nu ut på remiss. I kommittén har det funnits en allsidig politisk representation. Man har emellertid inte gjort bedömningen att förslag bör läggas fram om legitimation när det gäller naprapaternas verksamhet. Under den vecka som har gått har jag naturligtvis inte fått något annat underlag för att göra en ny prövning av frågan än det som kommittén har haft. Om det finns sådana synpunkter som Bengt Silfverstrand har åberopat, utgår jag från att dessa kommer att komma till uttryck i samband med remissbehandlingen.
Fru talman! Jag har full förståelse för att departementet och socialministern inte har kunnat vidta någon ytterligare åtgärd och för att det inte nu går att göra ett ställningstagande. Vad jag är angelägen om är att bli förvissad om hur det förhåller sig när det gäller kriterierna på detta område. Bl.a. gäller det utbildningen och det stora förtroende som en grupp av det här slaget har tillmätts genom åren. Detta förtroende har ju också växt. Dessa faktorer måste bli ytterligare belysta under det viktiga remissarbete som förestår en kommande proposition. Det är ett klart besked som nu ges. Vi får alltså veta att en proposition kommer redan nästa år. Vi kan således vänta oss ett ställningstagande i någon form förhoppningsvis under 1990.

Fru talman! Antarktis är den mest opåverkade delen av världen. Det finns inte någon del som är opåverkad utan hela världen påverkas av miljöstörningar runt om. Antarktis har avgörande betydelse för livet på resten av vår planet och påverkar klimat och vattenströmmar. Ekosystemen där är bräckliga. Det finns få arter och det kalla vattnet gör att de biologiska processerna är långsamma, och nedbrytningen av föroreningar är mycket svår. Antarktis är också ovärderligt som område för forskning, särskilt miljöforskning, och därför måste Antarktis förbli orört. Det finns också andra synsätt. Det finns de som ser Antarktis som en reserv där man kan utvinna olja och mineral. Om Antarktis pågår ett internationellt samarbete, och målet för detta måste vara att helt och hållet undandra Antarktis från exploatering. Jag blir därför mycket glad när utrikesministern säger att vårt mål nog är detsamma — det är bara vägarna dit som är olika. Sverige har nu blivit en konsultativ part när det gäller Antarktis. Vårt land är alltså ett av de länder som är med och beslutar om fördragen om hur Antarktis skall hanteras. Sverige måste verka för att Antarktis blir det som ibland kallas en världspark — själva ordet är inte det viktiga, utan innebörden i det. Världsmedvetenheten kring miljöfrågor ökar hela tiden, så också intresset och insikten om nödvändigheten av att bevara Antarktis orört. Sverige har här en chans att spela en pådrivande roll. Nu säger utrikesministern att denna konvention får betraktas som ett första steg, och om slutmålet då är en världspark undrar jag: Vilket är nästa steg som de svenska representanterna kommer att ta för att nå detta gemensamma slutmål?

Fru talman! Jag är mycket glad att utrikesministern tycker att ”världspark” är ett bra begrepp. Jag tror också att vi från svensk sida kan göra stor nytta genom att använda det begreppet när vi talar om Antarktis. Det är ett begrepp som människor lätt kan ta till sig och som uttrycker vad många människor i hela världen känner skall vara målet och ambitionerna för det internationella samarbetet kring Antarktis. Det gläder mig också att höra om det positiva resultatet från Parismötet. Såvitt jag kan förstå av den hastiga genomgången reglerar dessa förslag mycket av den verksamhet som redan pågår. Jag skulle avslutningsvis vilja ha ett förtydligande. Om nu moratoriet för den nuvarande mineralkonventionen och det nuvarande målet är ett steg på vägen, anser då utrikesministern att det slutgiltiga målet skall vara en konvention som bevarar Antarktis orört och som omöjliggör mineraloch oljeutvinning i området?

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det är ett i huvudsak positivt svar. Jag delar också bedömningen att det är glädjande att en dialog nu har kommit i gång. Den senaste veckans händelseutveckling har gett nya förhoppningar om att vi så småningom skall få ett trovärdigt besked om vad som inträffade när Raoul Wallenberg försvann från Budapest vid andra världskrigets slut och därefter togs i sovjetisk fångenskap.
Den senaste veckans händelseutveckling har gett nya förhoppningar om ett trovärdigt besked om vad som inträffade när Raoul Wallenberg försvann från Budapest vid andra världskrigets slut. Personliga tillhörigheter såsom pass och körkort överlämnades vid syskonens besök i Moskva.
Det är fullt uppenbart att det i Sovjetunionen i dag finns en öppnare attityd till denna typ av frågor. Detta antyds också i utrikesministerns svar. Självfallet hänger detta inte enbart samman med den ökade press som Sovjet känner från andra länder, utan det beror i hög grad också på personförändringar i Sovjetunionens ledarskikt under de senaste åren.
Detta är med stor sannolikhet den mest positiva utvecklingen på många år. Något bevis, vare sig för att Raoul Wallenberg lever eller är död, innebär händelsen dock inte.
En ny ledning, utan prestigebindningar till frågans ursprungliga handläggning, har redan inneburit vissa öppningar. Det mest överraskande med händelserna under den föregående veckan är att Sovjet, efter att i mer än fyra årtionden ha förnekat förekomsten av arkivhandlingar och dokument om Raoul Wallenberg, nu plötsligt överlämnar sådana. Den självklara slutsatsen är naturligtvis att det, om KGB i alla dessa år har sparat Raoul Wallenbergs körkort, adressbok och diplomatpass, vore märkvärdigt om man inte också hade mer detaljerade upplysningar, som i slutändan skulle kunna innebära en lösning på hela gåtan. Det är mot den bakgrunden som krav på förnyade insatser från regeringen skall ses.

Fru talman! Jag har förståelse för att utrikesministern vill ha dessa samtal först, innan det går att säga någonting mer definitivt. Under förra veckan överlämnade Raoul Wallenberg-föreningen en lista på ett tjugotal vittnen som alltsedan 1950-talet och framåt uppgivit att de har träffat Raoul Wallenberg i Vladimirfängelset öster om Moskva. Samtliga dessa vittnesmål gäller tiden efter det att Sovjet påstått att Raoul Wallenberg skulle ha avlidit. Det senaste vittnesmålet är så aktuellt som från 1981, då Raoul Wallenberg uppges ha setts på fängelsets sjukhusavdelning. Min fråga blir: Kommer utrikesministern vid sitt besök i Moskva att följa upp även denna del av ärendet, så att dessa vittnesmål blir ordentligt genomgångna?

Fru talman! Carl-Johan Wilson har frågat mig om vilka villkoren är för att statligt stöd via den s.k. boendeservicedelegationen skall lämnas till samarbetsprojektet mellan kommuner och ideella organisationer för att öka valfriheten i boendet. Ansökningen om stöd till projekt för utveckling av samordnad boendeservice bereds före regeringsbeslut i en särskild delegation knuten till bostadsdepartementet med företrädare för bl.a. socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. Utgångspunkten för beredningen är att det skall handla om försök med nya former för samverkan mellan flera olika parter till förmån för ett gemensamt resursutnyttjande då det gäller att tillhandahålla service åt de boende. Projekten skall vidare ha till syfte att — öka möjligheten för äldre, handikappade och långvarigt sjuka att bo kvar i vanliga bostäder samt — främja sociala kontakter och motverka isolering. Projekten skall därför också — präglas av öppenhet och tillgänglighet för alla boende i området, — ha en tydlig lokal prägel samt — ge de boende och andra parter möjlighet till insyn och inflytande på planeringen och genomförandet Hittills har totalt 81 projekt fått sammanlagt 85 milj.kr. i stöd i enlighet med dessa kriterier.
Värderade talman! Tack för svaret, bostadsministern. I svaret anges det att 81 projekt hitintills fått stöd. Vet bostadsministern hur många av de 81 projekt som har fått statsbidrag som har en kristen organisation som samarbetspartner?
Fru talman! Nej, inte exakt hur många som har en kristen organisation som samarbetspartner. Men i så gott som samtliga utvecklingsarbeten medverkar olika intresseorganisationer, fackliga organisationer och ideella organisationer. I så gott som samtliga projekt finns alltså föreningsverksamhet i olika former med.
Värderade talman! Anser bostadsministern att det är tänkbart med en kristen organisation som samarbetspartner till landsting och kommun i sådana här ärenden?
Fru talman! Det kan jag inte se något som helst skäl för att man inte skulle kunna ha. I den mån sådana projekt har redovisats kan säkert delegationen i sitt förord tänka sig att ge stöd för detta. Jag kan inte se några principiella hinder för det.
Fru talman! Det svar som jag fick är en utmärkt förteckning över vilka kriterier som bör gälla. Om t.ex. alla krav för statsbidrag som regeringen angivit här är uppfyllda och regeringen ändå avslår ansökan, kan man då få veta vad det är som varit avgörande för avslaget?
Fru talman! Regeringen brukar inte specialmotivera sina beslut. Detsamma gäller när man tar ställning i den här sortens frågor.
Fru talman! Om allt detta stämmer för en objektiv betraktare, tror man att det bör utgå statsbidrag. Är det då någon poäng med att komma in med en ny ansökan, om man med ledning av de anvisningar som bostadsministern har lämnat mig här tycker sig ha uppfyllt allt detta?
Fru talman! Det är var och en obetaget att komma in med ansökningar. Men om en ansökan till ett speciellt projekt har avslagits, bör man i så fall försöka hitta någon ny utgångspunkt, innan man går in med en förnyad ansökan.

Fru talman! Marianne Samuelsson har frågat mig om det förhållandet, att en enda SIDA-tjänsteman handlägger bistånd till befolkningsprogram, återspeglar den vikt regeringen i dag lägger vid världens befolkningsproblem. Bistånd inom befolkningsområdet är en central del av utvecklingssamarbetet. Familjeplaneringens betydelse för människors, i synnerhet kvinnors och barns, hälsa och utveckling är uppenbar. Sverige har varit pionjär bland biståndsgivarna på området. Fortfarande är detta en viktig del av det bilaterala samarbetet, och ingår som en integrerad del inom ramen för landprogrammen främst inom hälsosektorn. Dessutom finns ett tiotal särskilda befolkningsprogram. Den betydelse vi traditionellt tillmäter frågan visar sig också i vårt fortsatta starka stöd till internationella familjeplaneringsfederationen, IPPF, samarbetsorgan för familjeplaneringsorganisationer i mera än hundra länder. Sverige hör sedan länge till de länder som bidrar mest till multilaterala program inom befolkningsområdet. Detta hör också samman med befolkningsprogrammens karaktär. Detta års ökning om 3576 av det svenska bidraget till FN:s befolkningsfond, UNFPA, visar vilken vikt regeringen tillmäter befolkningsfrågan. Sverige har också varit bland de främsta bidragsgivarna till världshälsoorganisationens, WHO:s, olika program, som relaterar till familjeplanering, och en aktiv förespråkare för familjeplanering i FN:s barnfond, UNICEF.
Fru talman! Jag vill tacka biståndsministern för svaret. Det är glädjande att regeringen inte har glömt de här viktiga frågorna, utan fortfarande säger sig vilja värna om dem och kämpa för dem. Det har tyvärr blivit ganska tyst om de här frågorna. Under 60-talet debatterades de mycket och livligt. Vi var då, som jag uppfattar det, betydligt mer aktiva i världen beträffande de här frågorna. I dag har vi blivit ganska tysta. Även om vi ger bidrag tar vi inte upp frågorna till debatt. Jag tror att det i sig är ett problem att vi inte debatterar de här frågorna. Befolkningsökningen är fortfarande ett stort hot mot vår framtid. Vi lever i den priviligierade delen av världen, där vi har möjlighet att välja hur många barn vi vill ha, medan större delen av världens befolkning inte har den möjligheten. Jag ser det som en risk att SIDA inte har en särskild avdelning för dessa frågor. Särskilda människor arbetar exempelvis med kvinnofrågor, trots att de är integrerade i all övrig verksamhet. Jag skulle gärna se att vi ökade möj ligheterna att arbeta med de här frågorna och drev debatten om dem hårdare.
Fru talman! Jag ger Marianne Samuelsson rätt i att de här frågorna debatteras för litet, både i Sverige och internationellt. Däremot tror jag att vi fortfarande med rent samvete kan säga att vi gör stora insatser. Jag tror inte att man kan mäta våra insatser bara genom att titta på vad det står på tjänstebeteckningen för olika SIDA-medarbetare. Man får se på SIDA:s totala arbetsinsatser för befolkningsfrågorna, och de insatserna är fortfarande stora. Jag håller dock inte för uteslutet att de kan öka ytterligare. Det trycks särskilt i miljösammanhang starkt på att man skall ta upp befolkningsfrågor, och det är framför allt i samband därmed som vi kommer att göra det.
Fru talman! Jag tackar för det, och jag hoppas också att vi skall lyckas med att driva dessa frågor. Bilden är dock ganska mörk. Befolkningsökningen i exempelvis Afrika är 3,2 9, vilket betyder en fördubbling på 20 år. 50 960 av invånarna skulle då vara under 20 år. Det är en totalt ohållbar situation. Glömmer vi de här frågorna, riskerar vi att hamna i en situation där ingenting längre håller. Jag är glad för att biståndsministern arbetar med dessa frågor, och jag hoppas att vi internationellt skall bli mera pådrivande i dessa sammanhang. Sverige är ett litet land med i förhållande till de stora länderna små penningresurser, och vi måste därför driva dessa frågor mycket hårt.

Fru talman! Hösten 1988 beslutades att en avgift skall tas ut med 2 70 på fyllnadsinbetalningar som görs under tiden den 19 januari-30 april året efter inkomståret, men endast på den del fyllnadsinbetalningen överstiger 20 000 kr. Reglerna tillämpas på juridiska personer utom dödsbon redan fr.o.m. i år men på övriga skattskyldiga först fr.o.m. nästa år. De totala fyllnadsinbetalningarna uppgår till mycket stora belopp. För fysiska personer var fyllnadsinbetalningarna åren 1988 och 1989 ca 13 resp. 15 miljarder kronor. För de juridiska personerna fick de nya reglerna omedelbar effekt, vilket avspeglas i att fyllnadsinbetalningarna för deras del sjönk från ca 12 miljarder kronor 1988 till ca 6 miljarder kronor 1989. Den nya avgiften bör ses som en kostnad för den skattekredit som lämnas. I ett marginalskatteläge om 50 26 motsvarar den en årlig ränta på ungefär 14 90. Sett som en kostnad för en kredit som ges utan någon prövning är avgiften låg. När de nya reglerna utformades var vi medvetna om att det kan vara svårt för en skattskyldig att redan den 18 januari räkna ut sin slutliga skatt. Därför infördes fribeloppet på 20 000 kr. Därigenom ges skattebetalarna en rejäl marginal, som tar hänsyn till svårigheterna att beräkna slutskatten. Jag avser inte att ta initiativ till en ändring av reglerna.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret, men jag beklagar att finansministern inte vill ändra på de här reglerna. För en företagare eller en enskild person som vill göra en sen fyllnadsinbetalning finns det ingen möjlighet att hinna få vare sig löneeller räntebesked. Det är därför här faktiskt fråga om en skatt på skatten, som det är mycket svårt att värja sig emot. Tidigare har man haft rimlig tid på sig att göra en deklaration och att räkna ut hur mycket skatt man skall betala, så att man kunnat undvika straffavgift. Det är nästan en förolämpning mot enskilda personer och företagare att det tas ut en sådan här skatt på skatten. Även för en ordningsam person, som sköter sin deklaration och betalar sin skatt, men som har svårt att exakt beräkna denna kan det vara svårt att undvika avgiften. Man tvingas nu tidigt försöka göra upp ett slags bokslut gissningsvis för att räkna ut storleken av sin skatt. Jag beklagar än en gång att Kjell-Olof Feldt inte vill ändra på reglerna.
Fru talman! Ordningsamma människor med någorlunda vanliga inkomster bör veta om deras skatt skiljer sig mer än 20 000 kr. från den skatt som de har betalat in. Det är inte fråga om krav på exakta beräkningar. För många uppgår den slutliga skatten totalt inte till så mycket mer än 20 000 kr. Den grupp som här berörs är rörelseidkare. Jag kan begripa att de kan ha svårigheter att snabbt få sina bokslut färdiga. Men under tiden kan de förvara de pengar som det gäller på bank eller på annat sätt få avkastning på dem, och de förlorar ingenting på det. Avgiften motsvarar ungefär den ränteinkomst som man gör. Det är alldeles fel att påstå att vi är ute efter att ansätta skattebetalarna på något sätt i detta sammanhang. Vi vill i stället skapa större rättvisa mellan dem som är tvungna att betala sin skatt precis på dagen och aldrig kan dra nytta av stora skattekrediter samt dem som kan göra detta. Jag vill påminna om att det stod en stor majoritet bakom beslutet i riksdagen på den här punkten.
Fru talman! I den majoriteten ingick dock inte vi folkpartister, och vi fortsätter att hävda att vi tycker att reglerna är felaktiga. Det är inte lätt för en företagare att i förväg beräkna storleken av sin skatt. Det är en ganska invecklad procedur. Det är mycket begärt att enskilda företagare skall tvingas göra detta jämsides med alla sina andra arbetsuppgifter. Jag kan inte förstå varför man går tillbaka till en sådan ordning. Det kan bara vara av ekonomiska skäl, dvs. att staten vill ta in den här avgiften utöver skatten. Jag beklagar än en gång att denna avgift införts. Jag tycker inte att företagare skall behöva drabbas av det här.
Fru talman! Märkligt nog blev det bra mycket lättare sedan denna avgift kom till. Företagen tyckte år 1988 att det var lämpligt att låna 12 miljarder av staten i fyra månader. I år lånar de inte mer än sex miljarder. Tydligen blev det helt plötsligt mycket lättare att räkna ut sin skatt. Det är uppenbart att man här använt sig av en möjlighet till en kombination av kredit och skatteplanering. Gudrun Norberg behöver inte hymla med att företagen har använt denna möjlighet.
Fru talman! För det första tycker jag att man kan diskutera om företagen verkligen lånar de här pengarna, dvs. om det är fråga om en kredit. För det andra är det inte alls säkert att det har blivit lättare att beräkna skatten och att komma ifrån fyllnadsinbetalningarna. Företagen har naturligtvis fått lägga ned mycket mera energi för att klara sig ifrån avgiften. Det finns kanske uppgifter som det är viktigare för företagen att lägga ned energi på och som vore angelägnare för Sverige än att de skall klara sig från avgifter som finansministern vill ta ut.

Fru talman! Gudrun Schyman frågar om jag avser att undanta konstnärer och andra fria yrkesutövare från skattereformen. Remissbehandlingen av skatteutredningarnas förslag har just avslutats och beredningsarbetet pågår inom finansdepartementet. Jag är inte beredd att nu kommentera frågan ytterligare.
Fru talman! Detta är naturligtvis ett svar som jag beklagar. Jag kan förstå att finansministern inte kan ge några konkreta besked i det här läget, men det skulle ändå vara roligt att höra om finansministern tycker att det här är ett problem. Det gäller grupper av yrkesverksamma frilansande konstnärer av olika slag, ibland med egna företag, som har problem redan med dagens skattesystem. De behandlas på samma sätt som stora, vinstgivande företag, vilket det mycket sällan är fråga om. I de förslag från skatteutredningarna som nu föreligger finns en ovisshet om huruvida dessa personer skall anses driva näringsverksamhet eller skall anses ha inkomst av tjänst. Det är mycket motstridiga uppgifter om detta. Jag har i min fråga pekat på en rad förslag som skulle försvåra för denna typ av yrkesutövare att arbeta över huvud taget. Det finns också en stor'upprördhet över svårigheterna att göra sin röst hörd. Det gäller ett mycket svårgenomträngligt ämne, med många volymer och ett stort antal sidor att studera, där det används ett mycket svårt språk osv. Företrädare för dessa yrkesgrupper har gjort en uppvaktning och har även genomfört en hearing i frågan. Detta kan inte vara obekant för finansministern. Jag skulle under alla förhållanden vilja få en kommentar från finansministern om huruvida han anser dessa personers skatteförhållanden vara problematiska och ett besked om huruvida man inte bör tänka litet extra på denna grupp av yrkesutövare.
Fru talman! Jag skall avslöja för Gudrun Schyman att vi har en rad besvärliga problem att försöka lösa i samband med skattereformen. Det här är ett av dem.
Fru talman! Ja, det betvivlar jag inte. Det är väl inte för intet som det pågår överläggningar på Haga och på andra ställen. Jag har alltså full förståelse för att finansministern och regeringen i övrigt tycker att dessa frågor är problematiska. Men jag vill ändå fråga om det inte finns speciella skäl att säga någonting till dessa grupper av yrkesutövare och att ge dem åtminstone något halmstrå. Annars kan man säga rakt ut att det här är en så liten grupp och att den konstnärliga utövningen i vårt land är så betydelselös att man faktiskt struntar i den här frågan.

Fru talman! I början av år 1988 framhöll jag här i kammaren att den långa väntetiden hos riksskatteverkets rättsnämnd i ärenden om förhandsbesked var otillfredsställande. Bakgrunden var att väntetiden under år 1987 hade förlängts till drygt tolv månader. Sedan dess har handläggningstiden successivt förkortats. Den är nu nere i mellan sju och åtta månader. Inom finansdepartementet övervägs för närvarande ett förslag från riksskatteverket om att handläggningen av vissa dispensärenden skall flyttas ut från riksskatteverket, något som skulle avlasta rättshämnden och dess kansli. Jag räknar med att under nästa år kunna presentera ett förslag om detta. Då bör också ställning kunna tas till frågan om några andra åtgärder bör vidtas för att ytterligare förkorta väntetiden i förhandsbeskedsärendena.
Fru talman! 1987 diskuterade vi den här frågan, det gör vi nu 1989, och finansministern talar om åtgärder som skall vidtas 1990. En ökning av tidsutdräkten inträffade 1987. Det var en mycket dålig utveckling. Tidsutdräkten har nu minskat till vad den kanske var från början. Man måste säga att statens kvarnar mal långsamt. Jag tycker väldigt mycket om symmetri. Det är beklagligt att det är på det här viset. Jag tycker faktiskt att skattebetalarna har rätt att begära av staten att sådana här förhållanden rättas till, och att de rättas till ganska snabbt. Nu skall man flytta ut dispensärenden från riksskatteverket. Men hur har det gått med den omorganisation som senaste gången vi talades vid om det här — för två år sedan — skulle lösa det här problemet, herr Feldt?

Fru talman! Det problem vi har haft är inte organisationen, utan det är personalomsättningen och framför allt det faktum att antalet dispensärenden har ökat mycket kraftigt, och de måste också handläggas. Det är omständigheter som inte har samband med hur vi organiserar arbetet. Det har alltså varit rätt stor omsättning av personal, och antalet ärenden har ökat kraftigt.
Fru talman! Vi talade om personalomsättningen sist också, herr Feldt. Den skulle vi klara av med omorganisation, om jag inte minns fel. Den politiken har då tydligen misslyckats och personalomsättningen ökat. Det är mycket beklagligt. Vad är det då för åtgärder, utöver att flytta ut dispensärendena, som skall lösa problemen 1990? När vi får skattereformen, 1991, kommer det att finnas ännu mycket mer att fråga om — lagarna kommer inte att bli särskilt klara. Vad skall herr Feldt göra? Det är faktiskt ett krav från skattebetalarna att de skall veta vilka regler som gäller. Staten kräver ju mycket av medborgarna.
Fru talman! Jag har redan svarat på frågan vad vi tänker göra.
Fru talman! Det är alltså inte mycket man tänker göra. Jag är helt övertygad om att jag kommer att stå här och ställa samma fråga 1991. Jag kommer att påminna finansministern om det här problemet. Sedan kanske vi får en annan finansminister.

Fru talman! Anders Svärd har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av under den senaste tiden framförda anklagelser mot luftfartsinspektionen. Luftfartsinspektionen är den myndighet som ansvarar för tillsynen över flygsäkerheten för den civila luftfarten. Tillsynen sker genom bl.a. utfär dande av bestämmelser och tillståndsgivning. För uppföljning finns vidare mycket utvecklade rapporteringssystem för information om händelser alltifrån olycksincidenter till smärre materielstörningar. Vidare finns statens haverikommission som fristående myndighet, som gör omfattande utredningar av inträffade olyckshändelser och incidenter. Såväl inspektionens som haverikommissionens verksamhet redovisas i regelbundet återkommande offentliga publikationer. Enligt vad jag har inhämtat har inspektionen i de fall som frågorna åsyftar följt den handläggningsordning som är fastställd. Jag finner mot denna bakgrund ingen anledning att vidta några åtgärder.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Emellertid finner jag det en aning allvarligt att kommunikationsministern nöjer sig med att hänvisa till att det finns en betryggande handläggningsordning, rapportsystem, osv. Vad som har inträffat är att inte vem som helst utan en person som mycket länge har arbetat inom luftfartsinspektionen har gjort påståenden som är allvarliga. Om man frågar inspektionen eller vem kommunikationsministern nu har vänt sig till, får man då naturligtvis svaret att förhållandena är tillfredsställande. Det tycker jag inte är tillräckligt tillfredsställande — man borde vidta andra åtgärder eller i varje fall fundera kring frågan och kopplingen mellan det affärsdrivande verket och kontrollfunktionen över detta verk och flygbolagen. Det är mycket viktigt — jag hoppas att kommunikationsministern delar åtminstone den uppfattningen — att allmänhetens tilltro till flygsäkerheten inte skadas. Den skadas uppenbart genom den här typen av påståenden. Flygsäkerheten är ju statistiskt sett hög, men genom sådana här påståenden kan tilltron skadas. Jag hoppas att kommunikationsministern tänker över det här och verkligen är beredd att vidta andra åtgärder än att förklara att de som håller på med det här är nöjda med hur det går till.
Fru talman! När det gäller myndighetens placering inom ett affärsverk vill jag påminna om att den frågan varit föremål för diskussion i regering och riksdag, och man har fattat beslut om den här placeringen. Skulle riksdagen ha en annan mening när det gäller den organisatoriska inplaceringen, är det naturligtvis möjligt att återkomma till den. Jag finner ingen anledning att aktualisera den frågan. Jag vill i det sammanhanget påpeka att luftfartsinspektionen är en myndighet och i säkerhetsfrågor direkt underställd regeringen. I likhet med vad som är fallet i många andra länder är inspektionen samlokaliserad med affärsverket, luftfartsverket, och utnyttjar verkets administrativa resurser. Det är en organisatorisk form som har sin motsvarighet inom sjöfartens och järnvägens områden. Jag finner, mot den här bakgrunden, inte nu anledning att aktualisera en organisatorisk förändring. Inspektionen har den myndighetsställning som den i det här fallet bör ha, och jag kan inte finna att placeringen skulle vara hämmande när det gäller att framföra kritik.
Fru talman! De exempel som under de gångna veckorna redovisats borde ändå ge anledning att ifrågasätta om det inte finns olyckliga kopplingar. Jag skall inte ta upp tiden med att anföra exempel som har stått i tidningarna — då kommer vi ned på fel nivå. Men bara det faktum att sådana påståenden kan beläggas som att det förekommit tveksamheter i handläggningen, att flygbolagen behandlas olika och att det finns affärsintressen inom luftfartsverket som går före borde, i varje fall enligt min mening, ge kommunikationsministern anledning att ha en något mer offensiv inställning än att bara vänta på order från riksdagen i en så viktig fråga. Jag hoppas att kommunikationsministern tar frågan under ytterligare övervägande.
Fru talman! Det finns exempel på att luftfartsinspektionen har riktat kritik mot anställda inom luftfartsverket. Det är exempel som visar att den här organisationen inte är hämmande för inspektionens sätt att arbeta. Det speciella fall som ligger bakom frågan har sin upprinnelse i den senaste tidens skriverier, som rörde försäljningen av Transwedes f.d. Caravelle. Massmedia bevakade det fallet, och Transwede riktade kritik mot inspektionens agerande. Inspektionen valde i det läget att gå ut med en pressrelease där man presenterade sin rapport. Orsaken till publiceringen i det speciella fallet var att det redan förekom en offentlig debatt i frågan. Normalt publicerar inspektionen sina synpunkter i de offentliga rapporter som jag nämnde i mitt första svar. Det är vad som kommer att gälla också i fortsättningen.
Fru talman! Kommunikationsministern säger att det finns exempel på att inspektionen riktat kritik mot tjänstemän. Men det finns också exempel på att likartade fall kritiserats olika hårt beroende på vilken typ av företag eller tjänstemän det varit fråga om. Om den här typen av påståenden är riktiga eller felaktiga kan inte jag ta ställning till, och det kan kanske inte kommunikationsministern heller. Men vad jag tycker är viktigt är att det görs ordentliga markeringar och vidtas åtgärder när det görs påståenden som kan komma att leda till ifrågasättande av flygsäkerheten. Denna är ju ändå väldigt viktig.
Fru talman! Jag vill avslutningsvis bara understryka att flygsäkerheten självfallet är viktig och att jag har förtroende för inspektionens sätt att bevaka detta område. Jag är också glad att kunna konstatera att flygsäkerheten i vårt land är hög.
Fru talman! Jag tolkar det sista så, att kommunikationsministern uppmärksamt följer frågan och att åtgärder kommer att vidtas om liknande uppgifter framkommer igen.

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat mig när regeringen avser att lägga fram förslag till ändringar i sekretesslagen avseende bl.a. åtgärder mot läkemedelsmissbruk. Som Barbro Westerholm angett begärde riksdagen hösten 1988 en översyn av vissa regler i sekretesslagen. Med anledning av denna begäran och bl.a. det problem Barbro Westerholm tar upp i sin fråga pågår inom departementet en översyn av sekretessreglerna vad gäller möjligheterna att lämna ut sekretessbelagda uppgifter från hälsooch sjukvården eller socialtjänsten till en annan myndighet. Arbetet bedrivs med sikte på att en departementspromemoria skall kunna sändas på remiss före årsskiftet. Jag räknar med att regeringen skall kunna fatta beslut om en proposition under första halvåret 1990.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Detta är ett angeläget ärende som hastar. Det är inte bara när det gäller att arbeta mot läkemedelsmissbruk och hjälpa läkemedelsmissbrukare som detta är angeläget, utan det är det inom vården över huvud taget. I dag är det svårigheter att föra över en sjukjournal från ett sjukhus till ett annat. En person som flyttar inom Stockholm kan råka ut för att behöva genomgå en ny undersökning av samma slag som han tidigare genomgått på ett annat sjukhus, därför att sjukjournaler inte utlämnas mellan klinikerna. Detta är också angeläget för att åstadkomma ett effektivt samarbete mellan socialtjänsten och hälsooch sjukvården, dock naturligtvis med beaktande av den enskildes integritet. Jag ser därför fram emot att det kommer en proposition under våren och att vi då kan fatta ett snabbt beslut om de ändringar som jag anser vara mycket angelägna.

Fru talman! Rune Backlund har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att tiden om två veckor för polisutredning i asylärenden skall kunna upprätthållas. Som framhålls i frågan är arbetssituationen vad gäller utredningar i asylärenden vid några av utredningsslussarna besvärlig. Problemen har sin grund framför allt i att tillströmningen av asylsökande månaderna närmast efter sommaren har ökat långt över vad som beräknades när den nya organisationen per den 1 juli i år planerades. Utredningsslussarna dimensionerades för att ta emot ca 2 000 asylsökande per månad. Under augusti och september — som i och för sig är månader med hög tillströmning — ökade antalet asylsökande i förhållande till vad som varit normalt med inemot 50 96. Såväl förläggningssom utredningsresurserna är nu hårt ansträngda. Berörda polismyndigheter och statens invandrarverk har vidtagit åtgärder för att lösa den uppkomna situationen. Som exempel kan jag nämna att vid utredningsslussen i Malmö arbetar nu 30 polismän med asylutredningar mot normalt 14. Jag räknar med att situationen skall bli mera normal med de ansträngningar som nu görs.
Fru talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min fråga. Som jag redovisat i frågan tar det i dag fyra å sex veckor för att få till stånd ett polisförhör i en asylutredning, medan det enligt den organisation som gäller från den 1 juli skall ske inom loppet av två veckor. Konsekvenserna av att vi fått dessa balanser är att utredningsslussarna är överfyllda med asylsökande som väntar på förhör. Detta förskjuter hela den fastställda behandlingsordningen, som vi diskuterat här i riksdagen vid flera tillfällen, dvs. att invandrarverket skall fatta ett beslut inom två månader och att ett överklagningsärende skall avgöras inom sex månader. Dessutom leder dessa väntetider till att kostnaderna för mottagningsapparaten och förläggningsverksamheten stiger, eftersom vi nu måste tillgripa tillfälliga lösningar, som blir ganska dyra per asylsökande. Civilministern framhåller att det är det ökade antalet asylsökande som skapat problemen. Jag kan hålla med civilministern om att ingen kunnat förutse att ökningen skulle bli så kraftig. Men detta är ändå inte riktigt hela sanningen, eftersom en del polisdistrikt tydligen inte prioriterat denna uppgift. Trots att man erhöll resurstillskott när den nya organisationen genomfördes, har man dröjt med att tillsätta de tjänster man tilldelats. I ett distrikt dröjde det ända till en bit in i september innan man tillsatte dessa tjänster.
Fru talman! Denna verksamhet är prioriterad, och de polisdistrikt som är aktuella har fått särskilda resurser. Sedan kan det mycket väl vara så, att själva tjänstetillsättningen kan dra ut på tiden. Det kan vi inte göra mycket åt. Jag kan ändå säga att man normalt anstränger sig för att klara situationen på ett bra sätt. Jag vill klargöra att den personal som skall göra dessa utredningar måste vara utbildad för sin uppgift. Vilken personal som helst kan inte utan vidare sättas in med mycket kort varsel. Det tror jag vi är ense om. Vi har vidare en bristande tillgång på tolkar, vilket kan vara en del av förklaringen till att utredningarna blivit förlängda på detta sätt. Tolkar måste ju finnas till hands vid utredningarna. Jag vill påstå att det inte är brist på god vilja som gjort att vi fått dessa förlängningar av handläggningstiderna. Problemen har uppstått på grund av att det varit en mycket stor tillströmning. Vi gör allt för att få ned tiderna till vad som är rimligt.
Fru talman! Det kan väl knappast ha kommit som någon överraskning för något polisdistrikt att de nya reglerna skulle gälla från den 1 juli, eftersom detta var känt långt innan riksdagen fattade beslutet. Man har alltså haft god tid på sig fram till den 1 juli att planera för personalrekryteringen. Jag anser också att man i polisdistrikten har anledning att ha en rätt hög handlingsberedskap när det gäller denna verksamhet. När man vet att vi kan vänta oss stora svängningar i antalet asylsökande, måste man naturligtvis planera verksamheten på ett sådant sätt, att den kan ställas om för olika situationer. Vi har ändå fastställt dessa tider på två månader för utredning och sex månader för överklagningsärenden. Tappar vi då kontrollen över den första delen, dvs. utredningstiden, innebär det att arbetet på att förkorta handläggningstiden i viss utsträckning har misslyckats.
Fru talman! Som jag påpekade redan i mitt svar har vi inom polisväsendet gjort snabba dispositionsförändringar. Så är det t.ex. i Malmö mer än dubbelt så många som arbetar med asylutredningar nu jämfört med det antal polismän som finns vid slussarna. Det har alltså vidtagits en del åtgärder, som jag också tror skall få effekt.
Fru talman! Jag tar fasta på att det finns goda ambitioner hos regeringen att klara detta. Vi får då hoppas att vi i slutet av året är inne i en normal situation igen.
Fru talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att klarlägga principerna för utfästande av belöning för tips i allvarliga brottmål. Inom svensk polisverksamhet är det mycket sällsynt att belöningar utfästs för tips från allmänheten. I de få fall som detta har förekommit har det rått mycket speciella omständigheter, och det har samtidigt funnits ett mycket stort allmänt intresse av att lösa den situation i vilken belöningen utfästs. Regeringen har mig veterligt utfäst belöning bara i två fall. Det första avser beslutet om belöning till den som lämnar sådana upplysningar till polisen att mordet på statsminister Olof Palme kan klaras upp. Det andra beslutet togs nyligen då regeringen utfäste belöning till den som lämnade sådana upplysningar att polisen kunde gripa den för mordförsök efterspanade Ioan Ursut. Jag anser att det inte finns behov av att närmare reglera eller fastställa några principer för de mycket sällsynta tillfällen när regeringen anser att belöning bör utfästas i allvarliga brottmål. Polisen själv har alltid möjlighet att i efterhand ge belöning och ersättning åt den som hjälper polisen. Den möjligheten är bl.a. tillkommen, för att som Harding Olson efterlyser, stimulera allmänhetens insats. Den saken är reglerad i en särskild förordning om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen.
Fru talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Frågan om tipsbelöningar är en viktig kriminalpolitisk fråga. Man kan säga att kriminalpolitiken innehåller många viktiga problem — det kan gälla bevisregler, påföljdsalternativ eller straffskalor. Men kärnproblemet är ändå att man skall kunna upptäcka brott. Upptäcks inte brotten kan det inte bli någon samhällsreaktion, och om det sker alltför ofta undergrävs allmänhetens tilltro till rättssystemet. Upptäcktsrisken är i dag alldeles för låg, och det är viktigt att man försöker förbättra uppklarningsprocenten. Då är det mycket angeläget att utnyttja detektiven Allmänheten, som har en nyckelroll här. Den kan ge polisen stor hjälp, och ett sätt att stimulera allmänheten är att utfästa s.k. tipsbelöningar. Här finns kraftiga variationer. Det förekommer vid vissa brott, ofta tillgreppsbrott men mera sällan vid våldsbrottslighet riktad mot vanliga människor. Jag tänker på allvarlig brottslighet i form mord eller sexuella övergrepp. Ibland gäller det 5 000 kr., ibland 500 000 kr. Principerna är mycket oklara och helt oförståeliga för allmänheten. Jag tycker att statsrådets svar här något passivt underskattar problemen. Jag har här en lista på 16 fall där man har utfäst belöningar — dock inte alltid genom polisen. Är ändå inte statsrådet beredd att diskutera att ta upp nya måltyper? Varför blev det exempelvis inte någon belöning i Åmselefallet, ett trippelmord? Skall vi utnyttja sponsring, privatfinansiering, i de här sammanhangen? Det skulle vara mycket intressant att höra vad statsrådet är beredd att svara på det. Jag tycker i alla fall att detta borde motivera ett omtänkande på den punkten.
Fru talman! Jag tror inte att det finns några delade meningar mellan Bengt Harding Olson och mig om hur betydelsefullt det är att våldsdåd, mord och annat, klaras upp och att uppklarningsprocenten är för låg allmänt sett i vårt land. Likaså är vi överens om att det är av mycket stor betydelse att polisen Allmänheten utnyttjas. Jag vill också säga att det är mycket viktigt att vi inte hamnar i en situation där vi allmänt betalar allmänheten för tips och informationer som den vill ge till polisen, så att det blir ett köpslagande, huruvida man skall lämna en upplysning eller inte, som ligger i det allmännas intresse och i varje medborgares intresse. Jag tycker man bör se det som en medborgerlig skyldighet att lämna polisen den hjälp man kan i form av tips och informationer. Det är mycket viktigt att den principen är överordnad andra. I annat fall skulle vi som jag sade mycket väl kunna riskera att hamna i en sorts allmän köpslagan, där frågan hela tiden uppkommer: Hur mycket betalar ni för ett visst tips? Det har vi inte hamnat i, och det bör vi inte heller hamna i. Därför bör vi, som jag ser det, utöver de ersättningar för tjänster av mindre art som kan komma i fråga, vilket är särskilt reglerat, vara mycket restriktiva med att utfästa särskilda belöningar i enskilda fall.
Fru talman! Jag tror att civilministern och jag är helt överens om att vi måste göra allt för att öka upptäcktsrisken. Det här är ett sätt, som faktiskt är underskattat. Egentligen skulle jag kunna använda statsrådets egen argumentering för att komma till min egen slutsats: i de allra flesta fall där belöningar har utfästs, har det skett av privatpersoner eller företag. Det mest upprörande exemplet — även om det var vältänkt — är väl när en liten flicka från Skåne utsattes för sådana sexuella övergrepp att hon t.o.m. avled. Ingen enda statlig eller kommunal krona hade utfästs som belöning efter detta fasansfulla brott! Däremot ställde en anonym person upp med 100 000 kr. Nästan alla av de fall jag har på min lista är just privat finansierade — kalla det gärna sponsring — och det var ju precis motsatsen mot vad statsrådet ville ha.
Fru talman! Vi har över 100 ouppklarade mord i vårt land, förutom en mängd andra våldsdåd. Jag skulle inte vilja förbinda detta med att det inte finns tillräckliga skäl för människor att anmäla om de får kännedom om någonting sådant, t.ex. våld mot småbarn. Jag tycker det är felaktigt att på det sättet koppla någonting som man blivit oerhört upprörd över i hela Sverige och där mängder av tips hela tiden strömmar in till polisen med att säga att det beror på att det inte funnits en tillräckligt stor belöning. Jag tar snarare detta som intäkt för att det finns människor som engagerat sig starkt i enskilda fall — som vi ju alla gör — när det utfästs belöningar på det sätt som Bengt Harding Olson syftar på.
Fru talman! Jag har inte alls direkt kopplat de här sakerna till varandra. Jag har inte påstått att om man utfäster belöningar så skulle brotten lösas. Men jag tycker nästan att statsrådet gör den motsatta kopplingen — även om man inte hade haft någon belöning så hade man inte kunnat komma längre än man har gjort. Det är som jag ser det en förhastad slutsats. Jag tycker att just de skäl som är angivna, att vi har 100 ouppklarade mord, att vi vet att allmänheten känner att man inte får tillräcklig stimulans i många sammanhang, borde i varje fall innebära att man skulle vara beredd att pröva detta och inte bara säga nej. Jag har inte sagt att sådana belöningar skall införas, men jag tycker att man borde kunna pröva och utvärdera det som är. Statsrådet kan inte rimligen vara nöjd med den situation som nu råder när det gäller tipsbelöningar.
Fru talman! Jag uppfattar det som Bengt Harding Olson nu säger snarast som en diskussion om omfattningen och kanske summorna när det gäller att ge belöning och ersättning enligt de regler som gäller i en särskild förordning. Jag vidhåller att man enligt min mening bör vara mycket restriktiv med att i särskild ordning utfästa belöningar till allmänheten för tips och hjälp. Vi bör i första hand utgå från att detta är en medborgerlig skyldighet. Jag tror att de flesta medborgare också känner på det sättet.
Fru talman! Jag talar inte om den förordning som civilministern nu har berört tre fyra gånger. Den förordningen handlar inte om denna situation utan om belöningar i efterhand. Det jag talar om är belöningar på förhand. Dessa behövs för att det skall komma in tips, för att öka möjligheten att upptäcka brottslingen. Det vore mycket enkelt att som ansvarig polisminister säga sig: Dessa frågor är kanske inte helt klara och enkla, men det borde i varje fall finnas utrymme att fundera över dem. Det borde finnas tillräcklig grund för att till en början ta upp en diskussion med rikspolischefen för att få reda på hur han ser på dessa frågor. Utifrån den kunskapen kan man sedan arbeta vidare, i stället för att bestämt låsa sig här och nu. Kan inte statsrådet lova mig detta?
Fru talman! Jag kan lova att jag tänker på dessa frågor. Jag är inte låst i diskussionen. Jag har redogjort för hur jag tänker i dessa frågor, och jag har redogjort för vad jag tycker är svaret på den fråga Bengt Harding Olson ställde.
Fru talman! Gäller detta också som svar på min vädjan till civilministern att ta kontakt med rikspolischefen och tillsammans med honom gå igenom dessa frågor?
Fru talman! Det finns inga brister i fråga om kontakter mellan mig och rikspolischefen.

Herr talman! Gudrun Norberg har — mot bakgrund av nedskärningar vid Bofors och Ovako Kilsta — frågat mig vilka planer regeringen har för Karlskogaregionens näringslivsstruktur och sysselsättningsläge. Karlskogaregionen har haft besvärliga problem och står också inför nya besvärliga problem på sin arbetsmarknad. Alltsedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 har Karlskoga och andra delar av Bergslagen prioriterats. Jag vill nämna några exempel: Karlskoga, och även grannkommunerna Degerfors och Kristinehamn, inplacerades 1984 i tillfälligt stödområde. Fram till i dag har regionalpolitiskt stöd lämnats till olika projekt i Karlskoga, vilket beräknas ge 520 nya arbetstillfällen. Regeringen medverkade vidare till tillkomsten av Boforsstiftelsen och Boforsfonden, vilkas syfte är att bredda näringslivet i regionen. Dessa medel har använts bl.a. till högskoleutbildning i Karlskoga, vilken bedrivs av högskolorna i Örebro och Karlstad. Bergslagsdelegationen bedriver flera projekt som har betydelse för Karlskoga, t.ex. försök med en samordnad lösning för arbetsmarknad och kollektivtrafiksystem. Jag kan vidare nämna det s.k. Regnbågsprojektet, som utifrån ett avtal mellan Bergslagsdelegationen och Stockholms Markoch Lokaliseringsbolag innebär avlänkning av expansion från Stockholm. Jag nämner detta för att visa att Karlskogas problem inte är nya och att ett omfattande arbete redan pågår med att förnya och utveckla näringslivet. Vad sedan gäller den aktuella situationen med förändringarna vid AB Bofors och Ovako Kilsta är det helt klart att förändringar i den storleksordningen — 1 400 arbetstillfällen som faller bort under ett par år — innebär mycket svåra påfrestningar i ett redan känsligt läge. En regional arbetsgrupp har därför bildats med syfte att förstärka och intensifiera utvecklingsarbetet. Företrädare för arbetsmarknadsdepartementet har också påbörjat överläggningar med företrädare för länet och kommunen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet så mycket för svaret. De uppräkningar som statsrådet gör av åtgärder och insatser som har gjorts för Karlskogaregionen visar bara ytterligare hur besvärlig situationen är i denna del av Bergslagen. Framtiden framstår faktiskt som mycket dyster för Karlskoga. Bofors ämnar göra nedskärningar med ungefär 1 200 man på två år, och Ovako Kilsta med 220. Degerfors järnverk har också aviserat en neddragning på uppåt 30-40 personer. En följd av nedskärningarna vid Bofors blir nedskärningar motsvarande 200 personer vid Liab i Lindesberg. Detta är alltså ett mycket akut läge. Arbetslösheten i denna region är redan hög i förhållande till landet i övrigt. Arbetslösheten ligger här på 2,2 90, mot ungefär 1,6 70 i länet i övrigt. Ser man på befolkningsutvecklingen i Karlskoga visar också den att Karlskoga redan tidigare är hårt drabbad. Och vad skall inte hända efter de nu aviserade nedskärningarna? Kommunen har sedan 1970 minskat med ca 6 000 invånare. Nu behöver Karlskoga faktiskt en storsatsning, en storetablering, något som kan jämföras med vad som skedde i Malmö när Kockums lade ner och vad som har hänt i Uddevalla. Det behövs alltså en storsatsning i Karlskoga, som ju i Övrigt är en så pass välutvecklad kommun att det där finns möjligheter att ta emot en satsning om omständigheterna verkligen ordnas. Den regionala gruppen har nu lagt fram sitt förslag, och jag har förstått att statsrådet redan har fått ta del av detta.